Herr talman! Lagar och förordningar måste alltid bygga på rättslig logik och konsekvens. Man får inte utforma dem med det medvetna syftet att vissa fysiska eller juridiska personer med i övrigt samma utgångsläge rättsligt behandlas olika. I det föreliggande fallet kan man teoretiskt ta ställning på två sätt, med bibehållen logik och konsekvens. Antingen är man lika restriktiv mot alla politiska organisationer med riksanslutning eller också måste man — vilket vpk anser att man bör göra — i princip ge alla riksorganisationer samma möjlighet inom den tillgängliga ramen. Men under inga omständigheter får man dra gränser för rättslig särbehandling i den öppna avsikten att hjälpa viss organisation och utesluta annan med samma eller likartad förutsättning. I moderatreservationen hävdar inte reservanterna någon vare sig negativ eller positiv likställighetsprincip. De säger bara att praxis ytterligare bör något uppluckras. Man flyttar alltså diskrimineringens gräns så att en viss organisation gynnas. Det är, menar vi, oacceptabelt. Man får inte skriva lagar med syftet att hjälpa vpk eller KDS separat. Låt mig dra ännu en parallell. Om Andersson och Pettersson befinner sig i samma utgångsläge måste man i den juridiska logikens namn besluta antingen att Andersson och Pettersson båda skall omfattas av lagens bestämmelser eller att Andersson och Pettersson båda skall ställas utanför lagens verkningsområde. Man kan inte hålla på med sådan kurragömmalek och advokatyr att Andersson hamnar på ena sidan om lagen och Pettersson på den andra. Såvitt mig är bekant är herr Siegbahn juris kandidat och borde ha en viss förståelse för detta resonemang.

Herr talman! Bara några få ord i denna fråga. Jag finner herr Siegbahns resonemang vara halsbrytande. Jag tror inte att de som har stiftat lagen egentligen varit inne på de tankegångar som herr Siegbahn anmärkt på. Jag är ledamot i lotteriutredningen och skulle från den utgångspunkten vilja ställa en liten fråga till herr Siegbahn om hur han ser på ett utsträckande av möjligheterna för politiskt parti — som det nu gäller — att anordna rikslotterier. Möjligheterna för politiska partier att få tillstånd till lotterier är ju jämfört med den tid under vilken lotteriverksamhet över huvud taget bedrivits av ganska sent datum. Det är väl detta förhållande som gjort att viss tveksamhet förekommit på detta område. Idrotten är — man kanske skall säga på gott och ont — den största lottförsäljaren i vårt land. Myndigheterna visar en rätt stor restriktivitet vid behandlingen av lotterianordnarnas ansökningar om tillstånd till lotterier. Idrottsföreningar och andra organisationer med lokal anknytning får i allmänhet bara tillstånd till lotterier för försäljning inom polisdistrikten. Idrottsorganisationer och andra ideella organisationer med verksamhet inom länet får i allmänhet också länet som försäljningsområde, medan riksorganisationerna har möjligheter att anordna rikslotterier. Jag tror att det är detta synsätt som lagstiftarna tillämpat när de skrivit lagen. Den är — för att använda herr Svenssons i Malmö ord — utformad enligt denna logik. Jag vore mycket tacksam om herr Siegbahn ville förtydliga sig på denna punkt. Det skulle betyda oerhört mycket t.ex. för de ideella organisationerna om man införde en ordning innebärande att lokalt företrädda organisationer även skulle kunna få tillstånd till lotterier med försäljning över hela riket. Låt mig ta ett exempel. IFK Mora, som anordnar Vasaloppet, önskar i samband med detta anordna ett lotteri och försälja lotterna över hela landet. Man menar från föreningen att detta är riktigt, eftersom man har deltagare i tävlingen från hela Sverige. Skall vi också låta IFK Mora få ett sådant tillstånd? Det är sådana överväganden som i varje fall vi i lotteriutredningen måste göra innan vi föreslår lagtext i dessa frågor. Jag undrar vilka konsekvenser detta skulle medföra för övriga anordnare av lotterier på en trång marknad. Jag tror inte att det skulle vara en givande verksamhet. Jag tror att också herr Siegbahn var inne på det förhållandet att rikslotterierna inte alla gånger ger så mycket pengar som man kunde förvänta. Men det är inte det vi skall diskutera utan vilken princip vi skall hålla oss till.

Herr talman! Herrar Norrby och Jörn Svensson i Malmö har angripit mig från rakt motsatta utgångspunkter. Jag kan omedelbart lugna herr Norrby med att utgångspunkten för mitt resonemang om en utvidgning enbart avsåg politiska organisationer med riksspridning. Det är ju det vi diskuterar. Självfallet har jag inte yttrat mig vare sig för eller mot kraven på att lokala organisationer skall få anordna rikslotterier. Det är inte det vi nu har att ta ställning till. Herr Jörn Svensson påstod i ett ganska underligt inlägg att en moderat riksdagsman i en av de motioner vi nu behandlar öppet skulle syfta till att utesluta andra organisationer i detta sammanhang. Med ”öppet” skulle i detta fall avses motsatsen till hemligt. Jag förstår inte varifrån han har fått detta. Det gäller bara utvidgning under vissa förutsättningar av tillämpningen av de grunder, som Kungl. Maj:t föreslog riksdagen förra året, till att nu även gälla rikslotterier.

Utredningen konstaterade att det vore rimligt om organisationer som hade politiska organisationer att anordna representanter i kommunfullmäktige och landsting finge anordna lotteri i sin kommun eller i sitt landstingsområde, och det anslöt sig Kungl. Maj:t till. Det var dessa synpunkter som riksdagen i sin tur sade sig gilla. Nu är det alltså bara fråga om att utvidga de här bestämmelserna till riket som helhet, och det är som sagt inte fråga om någon lag utan om vilken praxis myndigheterna skall tillämpa. Därför är det totalt likgiltigt vad moderata samlingspartiet eller jag eller någon här i riksdagen kan ha för hemliga eller öppna avsikter med motionen, vilket herr Jörn Svensson i Malmö talade om. Det relevanta är vad som står i riksdagens protokoll och i näringsutskottets betänkande om det beslut som sedan skall tillämpas av regeringen. Herr Jörn Svensson får således anklaga regeringen, om han anser att detta beslut tillämpas på ett olämpligt sätt. Herr Jörn Svensson frågade mig vad jag menade med att tillstånd skulle ges parti med omfattande lokal representation. Jag följde egentligen bara den kommunistiska motionen från föregående år, som jag tyckte inte var så tokig. Där stod nämligen precis så här, men tydligen är det nödvändigt att jag läser upp vad vpk självt har ansett i frågan.

I den motion som väcktes av herr Berndtson m.fl. förra året konstaterades att propositionens förslag om utvidgad rätt för politiska partier att anordna lotterier var ett framsteg. Motionärerna fortsatte sedan så här: ”Tillstånd skall dock endast gälla lotterier som bedrivs inom lands :tingsområdet eller kommunen. Ett parti med riksomfattande kommunal representation skulle därigenom inte kunna få tillstånd till ett rikslotteri, om det inte är representerat i riksdagen. Denna begränsning finner vi omotiverad.” Det är precis vad jag också har sagt, och det är därför reservationen föreligger. För att inte herr Jörn Svensson skall få en billig poäng skall jag kanske lägga till att motionärerna i fortsättningen sade: ”Det kan även ifrågasättas om representation i landsting och kommuner bör uppställas som ett villkor för lotteritillstånd.” Ja, det kan naturligtvis ifrågasättas, men det är en fråga som vi inte kan avgöra här. Vi har ju 1972 års lotteriutredning; låt den fundera på en så komplicerad sak! Jag har med mitt yrkande här egentligen endast anslutit mig till den kommunistiska motionen, till herr Jörn Svenssons reservation och till näringsutskottets hemställan från förra året förutom till de många ut talanden som då gjordes vid behandlingen av frågan av dels kommunister, dels folkpartister här i riksdagen. Därmed tror jag att jag har klargjort den faktiska situationen. Naturligtvis är det riktigt att det i dagens läge inte är många organisationer som skulle kunna göra anspråk på att ha en så riksomfattande representation som här har krävts. Den representationen skall dock bedömas av regeringen; det är inte riksdagen och inte heller jag som skall bedöma den. Kanske regeringen säger att för att få anordna ett rikslotteri enligt det beslut som jag hoppas att riksdagen kommer att fatta om några minuter behöver representationen inte vara så riksomfattande. Det räcker med en representation i ett tiotal kommuner, i ett par landsting osv., i olika delar av landet för att man skall kunna säga att en organisation har den karaktären att det är naturligt med rikslotteri. Men om man går igenom mandatfördelningen i kommuner och landsting, är det klart att man konstaterar att det i dagens läge är relativt få partier som kan göra anspråk på att ha en sådan karaktär. Jag vet inte vad det är som herr Jörn Svensson ömmar för. Vpk är ju representerat i riksdagen för närvarande, men det finns kanske andra partier som står honom nära och som han ömmar för. Annars begriper jag inte riktigt vad det är som bekymrar honom. Man måste ju alltid ha vissa bestämmelser och regler. Eftersom nu herr Svensson hänvisade till min juridiska utbildning, även om den ligger långt tillbaka i tiden, vill jag säga att jag är fullt på det klara med att regler måste finnas. Den regel som i det här fallet tycks vara ganska naturlig är att en organisation som ordnar ett rikslotteri skall ha en viss riksomfattning, och den manifesteras just därigenom att partiet finns representerat med åtminstone ett mandat här och där.
Herr talman! Låt oss inte leka med ord så länge, herr Siegbahn! Jag citerar ur den moderata reservationen: ”Den särbehandling av politiska organisationer som blivit resultatet” — dvs. av de gällande bestämmelserna — ”är emellertid otillfredsställande.” Utmärkt! Det är ett principiellt konstaterande. Logiken skulle då kräva att denna särbehandling borde upphävas. Men då kommer nästa sats i den moderata reservationen: ”Utskottet finner det motiverat att möjligheterna för politiska organisationer att anordna lotterier utvidgas ytterligare något.” Först förklarar man sig vara mot diskriminering. När vi då väntar på slutsatsen, kommer bara ett förslag om att flytta gränsen för diskriminering, nämligen så att KDS kommer innanför gränsen. Jag vet inte om herr Siegbahn skall framhärda i att påstå att detta är att slåss för en princip.

Herr talman! Svaret på frågan är nej. Jag tycker att jag väldigt klart talade om nyss att det bara är rikspolitiska partier som skall få anordna rikslotterier. Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att jag nog tycker att hans förmåga att läsa innantill och tolka kanske inte är så utvecklad. Vi skall väl inte förlänga den här debatten för mycket. Men jag vidhåller fortfarande att det är en fullt logisk tankegång som finns i reservationen. Däremot kan kanske diskuteras formuleringen ”utvidgas ytterligare något”. Man skulle kanske ha sagt att rätten att anordna rikslotterier skall utvidgas till att gälla alla partier av den typ vi anser vara ett rikspolitiskt parti — vilken omfattning nu ett sådant parti skall ha i form av representation. Det är som sagt en absolut logisk slutsats, och den överensstämmer exakt med vad herr Jörn Svensson ansåg för ett år sedan — liksom den ledamot från vpk som då var motionär.

Herr talman! Fru Fredrikson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en särskild undersökning av ett preparat mot psoriasis som nyligen stoppats av socialstyrelsen. För att tillverka läkemedel krävs tillstånd av socialstyrelsen och för att få sälja läkemedel gäller att varan skall vara registrerad av socialstyrelsen. Dessa regler för läkemedelskontrollen har kommit till för att garantera patienterna fullgoda läkemedel. För de preparat som fru Fredrikson syftar på i sin fråga måste givetvis gälla samma krav som för andra läkemedel. Det innebär bl.a. att ansökan om prövning och registrering måste ges in till socialstyrelsen av den som tillverkar preparatet.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr socialministern för svaret. Frågan ställdes när preparatet Fagual indrogs av socialstyrelsen. Att så skedde gav en omedelbar reaktion i telefonsamtal. Speciellt en person som lider av psoriasis och som använder salvan vill jag citera: ”Jag har ordinerats olika medel som givit kortvarig lindring. Jag orkade inte längre leva i och med tjära, det gav ej resultat. Jag prövar örtmedicin och just denna salva gör verkan. Kan Du inte fråga om vi får behålla den?” Läkemedelsförordningen har — såsom vi också nyss hörde — givna föreskrifter, därav min frågas formulering. ”Staten” griper på så många sätt in i människornas livsvillkor, känner och betygar ansvar för att människorna skall ha det bra och att minoriteterna inte eftersättes. Det kan sägas vara en relativ minoritet av landets invånarantal som läkes just av denna salva. 200 000 har psoriasis. 800 000 har anlag för den vilket innebär att de kan få hudsjukdomen vid någon form av chock eller läkemedelsbehandling. Psoriasis är inte en helt likartad hudsjukdom hos alla. Den yttrar sig olika och skiljer sig därmed från individ till individ. Exempelvis solljus är för de allra flesta bra, men för en del kan det förorsaka svårigheter. Det kan ge klåda i en del fall, i andra inte. Därför är det förklarligt 123 att en form av behandling — läkemedel — ej passar alla. Det som ger hjälp i vissa fall ger ej önskvärda biverkningar i andra. Det finns ingen garanti mot att människor blir överkänsliga för mediciner även om dessa är godkända av socialstyrelsen. Psoriasis är en sjukdom, men den upplevs inte som en sjukdom i vanlig bemärkelse. För många innebär den även en psykisk belastning. Den kan inte alltid döljas med kläder. Människorna reagerar på de drabbades utseende, tittar och går undan. Psoriatikern måste ofta säga: ”Var inte rädd för mig, jag smittar inte.” Vi bör sätta oss in i hur det kan kännas exempelvis att bli nekad prova kläder eller hur det kan vara på badstränderna. Hudsjukdomen kan orsaka — och gör det — svåra psykiska problem för många. Medlets verkan är inte vetenskapligt bevisad. Det är dock naturligt att människor som inte hjälps med godkända medel även prövar andra — det ligger i människans natur. Jag skulle önska att statsrådet tog initiativ till att medlet vetenskapligt testas och därmed ges möjlighet att godkännas enligt socialstyrelsens normer. Det är av värde för dem som behöver det, och det är av värde även därför att vi skulle få känna det positiva i att naturmedicinerna ur allmän synpunkt kan vara värda en vetenskaplig prövning. Jag skulle alltså vilja vädja till herr socialministern att ytterligare överväga möjligheterna att ta initiativ till prövning.
Herr talman! Vi har ju en läkemedelslagstiftning som vi måste följa. De s.k. fagualpreparaten har utan att vara prövade och registrerade angivits vara avsedda för psoriasissjuka personer. Detta står i strid med läkemedelsförordningens bestämmelser. Jag kan också nämna att även konsumentombudsmannen i skrivelse till fabrikanten den 22 januari 1974 reagerat mot annonseringen av preparaten. Får jag sedan, herr talman, i det här sammanhanget nämna att såväl på Karolinska sjukhuset som på den anläggning för öppen vård i Enskede, vilken Psoriasisförbundet driver, pågår nu en mycket intressant försöksverksamhet med psoralenbehandling. Sådån försöksverksamhet förekommer f. ö. endast på några få ställen i världen. Erfarenheterna hittills visar att dessa behandlingsmetoder minskar behovet av bl.a. sluten vård. Denna verksamhet sker självklart under medicinsk och vetenskaplig kontroll. Allra sist, fru Fredrikson, åligger det alltid fabrikanten att presentera den dokumentation som fordras, och det måste givetvis gälla även i det här fallet.

Herr talman! Tack för dessa upplysningar, herr socialminister. Det är förnämligt med denna prövning. Jag vill bara tillägga att det är beklagligt att det skall bero på enskild människas ekonomiska möjligheter om ett medel kan testas; därav formuleringen i min fråga. Dramaten inbjöd nyligen riksdagens ledamöter till föreställningen Ga — Nr 31 lilei, och personligen upplevde jag denna mycket intensivt och fångades Torsdagen den av spelet. Jag visste att det vi hörde och såg utspelades på 1600-talet, 6 mars 1975 men tanken slog mig att det går till på liknande sätt även i nutiden. Brecht förlöjligar inte Galileis motståndare, de är skarpsinniga och mycket Om eroderingen i visa människor, men föreställningen gav ett starkt intryck av den en = strandområdet vid skildes kamp för att få vissa nya rön godkända. Galilei ville bevisa sina Ystad och Löderups teorier och bad de mäktiga se i hans kikare — de vägrade. De stod fast — strandbad vid sin lärdom och ville inte ens se. De lärda männen i Florens år 1610 vägrade att titta i Galileis kikare. Detta gav mig associationen att på den runda bänken på scenen satt socialstyrelsen, som på liknande sätt vill värja sig mot naturläkemedlen. Jag respekterar lagstiftningen men skulle önska att det inte berodde på enskild människas ekonomi om vissa medel kan prövas. Göteborgs Posten har talat med några bland de tuseltals sjuka, och de säger att detta medel har hjälpt dem. Jag skulle önska att denna minoritet kunde få det medel prövat som kunnat hjälpa just dem.

Herr talman! Fru Sandéhn har frågat om jag avser vidta åtgärder för att dels förhindra ytterligare erodering kring Ystad och Löderups strandbad, dels återställa strandområdet i ett från naturvårdssynpunkt acceptabelt skick. Erosionen vid vissa delar av den skånska sydkusten är ett sedan länge uppmärksammat problem. Under slutet av 1960-talet genomförde länsstyrelsen i Kristianstads län på regeringens uppdrag en utredning rörande lämpliga skyddsåtgärder. Utredningen visade att det är mycket svårt att finna åtgärder som, i varje fall till rimliga kostnader, kan komma till rätta med föreliggande problem. Utredningen rekommenderade emellertid att vissa mera begränsade åtgärder skulle vidtas på de mest utsatta platserna. Ystads kommun har under de senaste två åren med stöd av arbetsmarknadsmedel låtit vidta åtgärder för att motverka erosionen. Åtgärderna har emellertid hittills inte inneburit något bestående erosionsskydd vid de aktuella strandområdena. Åtgärderna som sådana har dessutom medfört vissa olägenheter från naturvårdssynpunkt. Enligt vad jag inhämtat avser länsstyrelsen i Malmöhus län att inom kort ta initiativ till ytterligare undersökningar för att finna lämpliga skyddsåtgärder som också tillgodoser naturvårdssynpunkterna.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

Men under de senaste vintermånaderna har strandförstörelsen tagit sådana former att den väckt oro bland befolkningen utmed kusten och bland de styrande som tvingas vidta åtgärder. Sålunda har havets inbrytningar invid centralorten varit kraftigare än någonsin, och vid Löderups strandbad har havets inbrytning gått så djupt att fritidshus underminerats och vräkts omkull. Kommunen, och på sin tid Ystads stad, har inte varit overksam, utan snarare gjort allt för att värja sig mot havets krafter. Man har under årens lopp vid de mest utsatta ställena slagit ner s.k. ”höfter”, enligt mönster från Jyllands västkust. Man har anlagt en rad större och mindre badbryggor med speciell konstruktion i syfte att stoppa erosionen. Självklart har Ystads kommun gjort allt detta med hjälp av tillgängliga statsbidrag och givetvis även utnyttjat den expertis som resurserna medgivit. Men jag vill i detta sammanhang påpeka att det har kostat mycket pengar. Sålunda har kostnaderna för den sista tioårsperioden belöpt sig till inte mindre än 1,4 milj.kr. — alltså rätt mycket pengar för en liten kommun. Enligt min mening måste en strandförstörelse av dessa mått även vara av riksbetydelse. Trots de statsbidrag som står till förfogande har den lilla kommunens resurser inte varit, och kommer heller inte att bli, tillräckligt stora för att klara av dessa naturkrafter i fortsättningen. Här måste staten gripa in med all den expertis som man har tillgänglig och även svara för de kostnader som uppstår för att återställa stränderna i Ystadsbukten och vid Löderups strandbad i ett ur naturskyddssynpunkt acceptabelt skick. Därför, herr talman, förväntar jag mig tillsammans med Ystads kommun att jordbruksministern tar upp bidragsoch resursfrågan till förnyad prövning.
Herr talman! Vi skall naturligtvis nu i första hand avvakta länsstyrelsens utredningar. Vad länsstyrelsen har sagt i detta sammanhang är bl.a. att det har visat sig att de erosionsskydd som man hittills har försökt använda inte varit effektiva. Man vill undersöka vilka åtgärder som skulle kunna bli effektivare, innan man fortsätter att diskutera några pengafrågor.

Herr talman! Herr Jadestig har frågat mig om jag kan informera om vilken målsättning statsmakterna har när det gäller utformningen av en ny yrkesklassificering och om hur långt arbetet härmed har utvecklats sedan 1972 då min företrädare, statsrådet Holmqvist, besvarade en interpellation, nr 181, av herr Jadestig i samma ämne. För yrkesklassificering tillämpas i dag skilda system av å ena sidan arbetsmarknadsstyrelsen och statistiska centralbyrån samt å andra sidan organisationerna på arbetsmarknaden. Det vore självfallet värdefullt om det funnes ett gemensamt system. Det skulle bl.a. underlätta utbytet av arbetsmarknadsinformation mellan samhällets organ och organisationerna. Från regeringens sida eftersträvas därför ett sådant gemensamt system. Statistiska centralbyrån har därför tagit initiativ till ett samarbete mellan berörda myndigheter och organisationer med syfte att utreda frågan om ett allmänt användbart klassificeringssystem. Sedan parterna i början av förra året träffat överenskommelse om en projektorganisation för det fortsatta utredningsarbetet, bedrivs detta nu i fastare former och med. ökad intensitet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag har naturligtvis tagit del av den överenskommelse om utvecklingsarbete som träffades den 25 februari 1974. Styrgruppen sammanträdde i maj, dess sekretariat har upprättats och en metodgrupp har bildats; följaktligen har arbetet påbörjats. Men så långt jag kan förstå arbetar ändå metodgrupperna inte alls så snabbt som det kan förefalla av det här svaret. Jag är ändå tacksam för svaret, eftersom det utvisar regeringens intresse. Jag ifrågasatte i min interpellation 1972 om det var det rätta att statistiska centralbyrån skulle stå som huvudman i de här frågorna. Jag tycker att det bästa hade varit om statsrådets eget departement varit den sammanhållande länken eller åtminstone skaffat sig större insyn och inflytande i sakfrågans framtida utveckling. Som det nu är finns de stora, tunga parterna på den svenska arbetsmarknaden och några ämbetsverk med i det här arbetet. Men jag saknar som sagt departementet, jag saknar företrädare för arbetarskyddsstyrelsen, jag saknar företrädare för arbetslivsforskning och institutet för social forskning. Jag skulle vilja ställa en följdfråga till statsrådet: Är statsrådet beredd att verkligen se till att arbetet kommer snabbare i gång och att även departementet skaffar sig den insyn och det inflytande på den framtida utvecklingen som är nödvändiga för att vi skall få en klassificering som motsvarar den internationella målsättningen?
Herr talman! Jag har ingen anledning att fördröja arbetet, men jag är inte intresserad av att låta departementet gå in som huvudman i det här utredningsarbetet. Det brukar vi aldrig göra. Vi arbetar genom våra myndigheter. Men det är ändå så att tio personer är heltidsanställda för att klara upp de här frågorna. Vi har tagit del av utländska erfarenheter, som visar att det är ett mycket omfattande arbete man håller på med. Det viktigaste av allt är att de båda parterna på arbetsmarknaden kan komma överens om hur yrkesklassificeringen skall se ut. Utan en sådan överenskommelse blir den rätt värdelös, och det kommer att ta tid innan man har fått parterna på arbetsmarknaden att enas om hur yrkesklassificeringen skall se ut. Men arbetet pågår alltså med tio heltidsanställda personer.
Herr talman! Det var för mig en nyhet att man har så många som tio heltidsanställda. Det visar trots allt att ärendet har förts framåt under de senaste månaderna. Jag ber att få tacka för den upplysningen.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att — mot bakgrund av de under senare tid inträffade järnvägsolyckorna — medverka till en skärpning av säkerhetsbestämmelserna vid statens järnvägar. En ny säkerhetsordning togs i bruk vid SJ i juni 1973. I den nya säkerhetsordningen har föreskrifterna anpassats till dels den tekniska utvecklingen, dels erfarenheterna från inträffade olyckor. I samband med införandet av den nya säkerhetsordningen har all personal i säkerhetstjänst genomgått en särskild utbildning rörande de nya bestämmelserna. Säkerhetsbestämmelserna är självfallet föremål för ständig uppmärksamhet inom SJ. Stora belopp satsas också varje år på investeringar i säkerhetshöjande åtgärder. Det bör i sammanhanget framhållas att år 1974 uppvisar det hittills under 1970-talet lägsta antalet omkomna och skadade personer vid järnvägsolyckor. Mot bakgrund av redovisade förhållanden och med kännedom om de stora ansträngningar som görs inom SJ för att ytterligare öka säkerheten - i järnvägstrafiken finner jag ingen anledning att vidta särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka för kommunikationsministerns svar på min fråga. Vad som föranlett denna är de senaste årens järnvägsolyckor. Jag är medveten om att järnvägen är bland de säkraste kommunikationsmedlen. Jag har emellertid det intrycket att de senaste årens järnvägsolyckor skapat oro. Det finns ingen som helst anledning att i detta sammanhang ta upp något resonemang om orsakerna till dessa olyckor. Däremot har jag för en tid sedan i pressen sett att en representant för en av lokförarnas fackliga organisationer uttalat att tågförseningar skulle uppstå, om personalen skulle efterleva säkerhetsbestämmelserna. Jag vill därför fråga kommunikationsministern: Har säkerhetsbestämmelserna på något vis eftersatts inom tågtrafiken? Ett klarläggande på den punkten skulle i allra högsta grad vara önskvärt. Det är angeläget att olika säkerhetsåtgärder vidtas för att söka eliminera olycksriskerna. Jag noterar av kommunikationsministerns svar att sådana åtgärder har vidtagits. Jag vill också framhålla att vi, även om det skulle erfordras betydande kostnader för en ytterligare skärpning av säkerhetsbestämmelserna, får vara beredda på sådana utgifter, om så är nödvändigt. Det gäller dock passagerarnas och personalens säkerhet, och den får inte äventyras. Med det anförda, herr talman, ber jag att än en gång få tacka för svaret på min fråga.
Herr talman! Jag har i likhet med herr Börjesson i Falköping observerat att en diskussion under senare tid förts, bl.a. i pressen, om att det skulle ha förefunnits någon oklarhet i vad avser lokpersonalens arbetsförhållanden och att man därvid också kommit att diskutera säkerhetsbestämmelsernas efterlevnad. Jag vill med anledning av den ställda frågan svara att jag när jag såg dessa uppgifter i pressen omedelbart tog kontakt såväl med statens järnvägars ledning som med representanter för det största av de personalförbund som organiserar lokförarna vid SJ för att höra deras synpunkter på de uppgifter som hade offentliggjorts. Svaren var från bägge håll entydiga: Det har icke skett någon som helst förändring av säkerhetsbestämmelsernas efterlevnad. Man hade icke heller anledning att ifrågasätta någon av de anställdas lojalitet och ansvarskänsla i dessa sammanhang. Med det beskedet från två berörda parter har jag för min del kunnat lägga den frågan till handlingarna.
Herr talman! Jag tackar för kommunikationsministerns kompletterande svar. Jag skulle ha önskat att kommunikationsministern givit det beskedet på ett tidigare stadium via pressen, radion och televisionen så att det hade nått ut till svenska folket. Jag vet att det var många som med anledning av uppgifterna i massmedia frågade sig, om det är stora risker förenade med att resa på järnvägen — eftersätter man säkerhetsbestämmelserna, så att både personalens och passagerarnas säkerhet kan äventyras? Det nu lämnade lugnande beskedet mottar jag med tacksamhet.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har — under åberopande av att bilförsäljare gett personer utan körkort möjlighet att provköra eller avhämta fordon — frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder i syfte att uppnå skärpt kontroll av körkortsinnehav vid bilförsäljning. Bestämmelser mot olovlig körning och tillåtande av sådan körning finns i 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Den som tillåter annan att föra körkortspliktigt fordon utan att denne är berättigad därtill döms sålunda till böter. En skärpning av nämnda bestämmelser har inte aktualiserats.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar för det positiva svaret på min fråga vill jag teckna bakgrunden till densamma. För en tid sedan blev en yngling i 16-årsåldern dömd till 70 dagsböter för olovlig körning. Det var inte första gången denne yngling stod instämd för olovlig körning — dvs. för att ha framfört bil utan körkort. Den här gången hade hans körintresse tagit sig det uttrycket att han besökte en bilförsäljare och gav sken av-att han önskade köpa sig en bil. Efter att ha fäst sig vid en viss bil bad han att få låna bilen för en provtur, ty han skulle, som han sade, visa upp den för sina föräldrar. Detta var ett svepskäl för att få låna bilen. Han fick av bilförsäljaren nycklarna till bilen, och sedan begav sig den körkortslöse ynglingen på en bilfärd, som kunde ha slutat i rena katastrofen. Efter en rundtur i staden med åtföljande påbörjad långresa och med en liftare som passagerare slutade bilfärden med att bilen hamnade i ett stenrös. Föraren och passageraren undkom utan några direkta skador, medan däremot skador uppstod på bilen. Det finns, herr talman, säkert fler exempel på att bilförsäljare gett personer möjligheter att provköra och avhämta motorfordon utan att göra sig förvissade om att vederbörande har körkort. Detta kan icke vara tillfredsställande. Av svaret att döma förbjuder lagen sådant. Jag har visserligen begärt skärpt kontroll av körkortsinnehav, men vad det framför allt finns anledning att efterlysa är hur denna kontroll iakttages. Det behövs en skärpning i detta avseende hos de myndigheter som skall se till att lagarna efterlevs.
Nr 31 Herr talman! Det lagrum som jag nämnde i mitt svar innebär att den Torsdagen den som överlämnar åt någon annan att köra en bil åläggs skyldighet att 6 mars 1975 kontrollera vederbörandes körkortsinnehav. Det gäller exempelvis när en kund hos en bilförsäljare skall provköra ett fordon. Bilförsäljaren är Om förenklat alltså enligt detta lagrum skyldig att kontrollera att vederbörande köpare = förfarandeivissafall har körkort. vid fastställande av Motorbranschens riksförbund har i information till sina medlemmar = faderskap framhållit att det är synnerligen viktigt att bilfirmorna och deras personal noga tillser att man inte lämnar ut fordon till personer som inte har körkort. Förbundet har särskilt framhållit att man undantagslöst bör be att få se körkortet när ungdomar vill provköra en bil. I vidare mening har frågan samband med större problem, såsom eventuellt förbud för den som inte har körkort att köpa bil. Jag vill erinra om att 1974 års riksdag enhälligt avslagit en motion om utredning och förslag innebärande principiellt förbud för den som inte uppnått den körkortsålder som är föreskriven för visst fordon att köpa sådant fordon. Jag hänvisar till trafikutskottets betänkande 1974:22 och riksdagens skrivelse 1974:315.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag vill medverka till att förfarandet för fastställande av faderskap förenklas i fall där föräldrarna lever tillsammans i ett stadigvarande förhållande och är ense om faderskapet. Är en man och en kvinna ense om faderskapet till ett barn som föds utom äktenskap, kan faderskapet fastställas på ett mycket enkelt sätt genom att mannen erkänner att han är far till barnet. För att erkännandet skall bli giltigt krävs att det godkänns av modern och av barnavårdsnämnden. Enligt lagen får nämnden lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet. Hur mycket utredning som krävs för att barnavårdsnämnden skall kunna göra ett sådant antagande blir naturligtvis beroende på omständigheterna i varje särskilt fall. Om modern bor tillsammans med mannen bör parternas samstämmiga uppgifter om faderskapet normalt vara fullt tillräckliga. Detta framgår också av de anvisningar som socialstyrelsen har utfärdat. I andra fall kan barnavårdsnämnden behöva ställa en del frågor till modern om hennes förhållanden vid den tidpunkt då barnet avlades. Det är naturligt om modern ibland kan känna en viss motvilja mot att lämna upplysningar om sitt 131 privatliv. Man måste emellertid här också beakta barnets intresse av att det så tillförlitligt som möjligt fastställs vem som är far till barnet.

Herr talman! Faderskapet till barn utom äktenskapet skall fastställas efter utredning av barnavårdsnämnden. Varje barn har självfallet rätt att veta vem som är dess far. Det är riktigt att samhället medverkar till att den saken blir ordentligt utredd. Men en stor grupp av utomäktenskapliga barn föds av föräldrar som lever tillsammans som gifta och betraktar sitt förhållande som jämförligt med äktenskap. Där borde förfarandet kunna förenklas. Det är framför allt två saker som man har reagerat mot — dels att man måste inställa sig personligen och svara på frågor, att det inte räcker med ett skriftligt erkännande, dels att modern måste svara på frågor om sitt sexuella samliv trots att de två är ense om faderskapet. Naturligtvis är detta ingen stor, allvarlig samhällsfråga. Men som det här förfarandet yttrar sig i praktiken är det ändå inte helt tillfredsställande. Om det föds ca 30 000 barn utom äktenskapet varje år, så går det åt många arbetstimmar för både föräldrar och tjänstemän på socialbyråer på grund av personlig inställelse i onödan. Det kostar några miljoner, som skulle kunna användas bättre. Man frågar inte om det sexuella samlivet när barn föds inom äktenskap, även om det säkert kan vara nog så varierande. Då utgår man från att den äkta mannen är far, om inte någon av makarna säger något annat. Då borde man också utan kompletterande frågor kunna acceptera mannens och kvinnans uppgifter när det är fråga om stadigvarande samlevnad. Man gör ju ändå inga försök att kontrollera de svar som lämnas beträffande det sexuella samlivet. Varför då i de fallen ställa frågor som faktiskt av många upplevs som ett intrång i privatlivet? Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret. Han säger bl.a.: ”Om modern bor tillsammans med mannen bör parternas samstämmiga uppgifter om faderskapet normalt vara fullt tillräckliga. Detta framgår också av de anvisningar som socialstyrelsen har utfärdat. I andra fall kan barnavårdsnämnden behöva ställa en del frågor till modern om hennes förhållanden vid den tidpunkt då barnet avlades.” Jag noterar alltså att statsrådet Lidbom menar att sådana frågor kan ställas ”i andra fall”, men alltså inte i de fall som jag här har tagit upp, nämligen när föräldrarna lever tillsammans som gifta. Det finns kanske ingenting i lagen som gör det nödvändigt att ställa de frågorna. Men de ställs i praktiken, även i de fall då mannen och kvinnan tillsammans upplever sin situation som jämförlig med äktenskap. Jag utgår från att om barnavårdsnämnderna tar del av detta svar av statsrådet Lidbom, så kommer de att ändra sin praxis på den punkten, och det betraktar jag som tillfredsställande. Den andra frågan som jag har ställt kanske kunde tarva ytterligare en kommentar. Bör man uppfatta statsrådets svar så, att inte heller personlig inställelse är nödvändig i dessa fall?
Herr talman! Jag tror att herr Romanus och jag i grunden är rörande ense i dessa frågor. I stort sett kan allting gå så enkelt till som herr Romanus önskar vid fastställande av faderskap. Lagen lägger inget hinder i vägen. När sedan herr Romanus efterlyser åtgärder, vill jag bara göra den enkla kommentaren att mot eventuellt överdrivet nit eller mot brist på takt hos enskild tjänsteman bör man kanske inte tillgripa lagstiftningsåtgärder.
Herr talman! Jag har inte efterlyst några särskilt drastiska åtgärder. Jag anser att det svar som herr statsrådet har givit här är tillfredsställande på den ena punkten som jag har tagit upp - om det nu bara beaktas. Det innebär en precisering i förhållande till tidigare uttalanden, och det är jag tacksam för. Om herr statsrådet också vill säga att personlig inställelse inte skall vara nödvändig i dessa fall, så är den andra delen av min fråga också tillgodosedd, och det skulle i så fall vara ännu bättre.
Herr talman! Jag skall göra herr Romanus ännu mera nöjd. Jag anser att det icke behövs någon personlig inställelse i de av herr Romanus åsyftade fallen.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att garantera sekretesskydd beträffande kriminalstatistiken. De uppgifter som ligger till grund för kriminalstatistiken kommer från rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen. Så länge uppgifterna finns hos dessa myndigheter är de skyddade enligt särskilda bestämmelser i sekretesslagen. Regler som ålägger rikspolisstyrelsen att lämna uppgifter för den officiella statistiken finns bl.a. i kriminalregisteroch polisregisterlagarna. I dessa lagar anges uttryckligen att uppgifterna inte får innehålla upplysning om namnen på dem utdragen avser. För kriminalvårdsstyrelsens del lämnas uppgifterna till kriminalstatistiken enligt en särskild kungörelse. Bestämmelserna om den s.k. statistiksekretessen finns i 16 § sekretesslagen. Enligt denna paragraf får för statlig statistik lämnade uppgifter och myndighets bearbetningar av dem, om de avser enskilda personer som är angivna med namn eller annan identitetsbeteckning, i princip inte lämnas ut förrän 20 år har förflutit från uppgiftens datum. Bestämmelsen innebär att uppgifter som ingår i kriminalstatistiken och som är försedda med identitetsbeteckning åtnjuter sekretesskydd. Jag vill i sammanhanget understryka att skyddet enligt 16 § sekretesslagen är beroende av att uppgifterna är försedda med personnummer eller annan identitetsbeteckning. Det är alltså ingen tillfällighet att man vid tillkomsten av registerlagarna väl föreskrev att namnen på dem som dömts inte skulle lämnas till den officiella statistiken men inte uteslöt personnumren. Tvärtom ändrade man samtidigt i 16 § sekretesslagen just för att även andra identitetsbeteckningar än namn skulle ge sekretessskydd. Sekretesskyddet är alltså garanterat, men givetvis kan det diskuteras om det nuvarande skyddet för kriminalstatistiken och därmed statistiksekretessen över huvud taget är tillräcklig. Som bekant övervägs emellertid dessa frågor f. n. av offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén som väntas lägga fram sitt betänkande redan under våren. Jag vill därför inte föregripa de ställningstaganden som blir aktuella när utredningsförslaget föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Inledningsvis vill jag säga att det här är ganska svåra frågor om sekretesskydd och dataregister, och därför uttrycker jag mig med en viss försiktighet, för det är svårt att komma med några entydiga påståenden. Jag konstaterar i alla fall att det svar som justitieministern har gett på min fråga — en fråga som jag tycker är väldigt angelägen — inte har skingrat den osäkerhet som jag känner när det gäller vilket rättsläge som egentligen råder beträffande sekretesskyddet i kriminalstatistiken. Utgångspunkten är ju att då det gäller polisregister och kriminalregister finns det väldigt rigorösa bestämmelser om när sådana uppgifter får lämnas ut. Herr justitieministern känner lika väl som jag till att inte ens den person som själv är berörd kan få utdrag ur registret såvida inte hans rätt är beroende av att han får ta del av upplysningarna. Det finns också bestämmelser som reglerar rikspolisstyrelsens rätt att lämna ut uppgifter ur polisregistret, exempelvis till länspolischef eller annan polismyndighet. Man får bl.a. inte lämna ut uppgift om böter som ligger längre tillbaka i tiden än fem år — då har man skyldighet att gallra ut uppgiften. Hela grundtanken bakom bestämmelserna om vad som får lämnas ut är ju att man skall vara mycket restriktiv. Därför har vi också de båda lagar som jag nämnt i min interpellation och som herr statsrådet nämnt i sitt svar, nämligen lagen om allmänt kriminalregister och lagen om polisregister. Där finns det i en paragraf regler för vad som skall iakttas när myndigheterna lämnar uppgifter ur kriminalresp. polisregistren till den officiella statistiken, och det stadgas förbud mot att utlämna namn. Men vad jag tycker är konstigt är att samtidigt som det råder förbud mot att lämna ut namn är det, enligt vad justitieministern tycks mena, fullt lagligt att lämna ut personnummer. Där föreligger det en diskrepans som jag gärna vill ha belyst av herr statsrådet. Vad finns det för skäl för att vi i lagen har bestämmelser om förbud att lämna ut namn, när man — som justitieministern säger i sitt svar — inte handlar i strid mot någon lag när man lämnar ut personnummer? Ett personnummer ger ju en mycket tydligare identitet än ett namn. Denna diskrepans har jag inte fått någon som helst förklaring på, och jag vill gärna höra hur herr statsrådet ser på den saken. Om det är lagenligt att lämna ut personnummer, varför har vi då kvar förbudet att lämna ut namn? Och om det finns några skäl för ett förbud att lämna ut namn — och det måste det ju finnas, eftersom vi har förbudet i vår lagstiftning — vill jag fråga statsrådet: Talar inte ännu starkare skäl för att vi borde ha ett förbud att lämna ut personnummer, eftersom dessa ger en fullständig identitet, något som uppgift om ett namn vilket som helst inte gör, även om också det kan vara identitetskränkande? Jag tycker alltså att det råder en viss tveksamhet rörande rättsläget i detta fall, och jag menar att när vi nu har ett förbud mot att lämna ut namn borde man analogivis kunna påstå att lagstiftarna skulle ha tagit med också personnumren i förbudet om de hade varit aktuella när lagen kom till och att lagstiftarna då hade sagt att man inte får lämna ut personnummer. Dessutom — och där vill jag uttrycka mig med ännu större försiktighet — frågar sig många om 16 § sekretesslagen ger något verkligt skydd, när uppgifterna primärt inte är insamlade för statistikändamål utan insamlandet har gjorts på helt andra grunder. Jag har ingen bestämd mening i det fallet, men det är en fråga som experterna ställer sig. Jag tror man kan påstå att rättsläget här inte är riktigt klart. Om min tolkning skulle vara riktig — alltså att man analogivis kan säga, att eftersom vi har ett förbud mot att lämna ut namn, så bör man kunna hävda att vi också borde ha ett förbud mot att lämna ut personnummer — då finns det inte heller något sådant sekretesskydd i 16 § sekretesslagen som herr statsrådet här angav. Jag påstår inte att det vid en strikt juridisk tolkning förhåller sig så som jag här säger, jag har bara velat peka på att det där föreligger tveksamhet. Sedan sade statsrådet att man kan diskutera huruvida skyddet är tillräckligt, men det uppfattar jag inte i och för sig som ett svar på min fråga utan mera som ett inlägg i diskussionen om huruvida de angivna 20 åren är en tillräckligt lång tid eller inte. Det är egentligen frågan om sekretesstidens längd som offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén skall överväga. Eller kan man tänka sig att kommittén också överväger utformningen av lagen om polisregister resp. kriminalregister? Jag uppfattade inte den sista delen av statsrådets svar om offentlighets och sekretesslagstiftningskommitténs arbete som ett svar på den konkreta fråga jag ställt och som jag tycker är utomordentligt viktig. Det får inte råda något som helst tvivel om att de uppgifter som lämnas ut verkligen blir sekretessbelagda. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ställa denna fråga: När vi har bestämmelser som säger att inte ens man själv får ta del av uppgiften i ett register — utom i de fall då ens egen rätt är berörd — och när inte rikspolisstyrelsen får lämna ut uppgifter till polismyndighet i alla fall utan med vissa begränsningar, hur kan det då vara möjligt att sådana uppgifter rent allmänt får lämnas till statistiska centralbyrån? Är det inte egendomligt att man i ena fallet är mycket restriktiv medan man i andra fallet behandlar uppgifter ur detta register som vilka andra statistiska uppgifter som helst? För övrigt skulle jag vilja ställa ytterligare en konkret fråga till herr statsrådet: Vad finns det för gallringsbestämmelser inom SCB när det gäller polisoch kriminalregistren? Har SCB gallringsbestämmelser motsvarande dem som gäller för rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen?

Herr talman! Fru Kristensson säger nu att hon vill uttrycka sig med stor försiktighet i dessa frågor. Det hade varit bättre om fru Kristensson tänkt på det vid författandet av interpellationen; i den säger fru Kristensson ganska kategoriskt att hon anser att statistiska centralbyråns registerhantering är anmärkningsvärd, vilket ju har en klandrande innebörd. Det är därför ett framsteg att fru Kristensson nu menar att man bör vara försiktig när man uttalar sig om statistiska centralbyråns hantering av dessa statistiska uppgifter. Jag skulle vilja säga några ord om bakgrunden till den bestämmelse som ger sekretesskydd för uppgifter ur kriminaloch polisregister. Det kan knappast råda något tvivel om att kriminalstatistiken hos statistiska centralbyrån omfattas av statistiksekretessen enligt 16 § sekretesslagen. Ordalagen talar om uppgifter lämnade för statlig statistik, och den beskrivningen passar ju bra på kriminalstatistikuppgifterna från rikspolisstyrelsen till statistiska centralbyrån. Att 16 § sekretesslagen skulle gälla bara uppgifter från enskilda motsägs klart av förarbetena till kriminalregisterlagen och den ändring som gjordes i 16 § sekretesslagen. Lagrådet konstaterade nämligen att även om namn på den dömde inte togs upp i utdrag av kriminalregistret till den officiella statistiken — som det stod i förslaget till kriminalregisterlag — så kunde vederbörandes identitet tämligen lätt röjas av den som hos SCB gick igenom utdragen, eftersom dessa innehöll de registrerades födelsetid och födelsenummer. Lagrådet föreslog i syfte att täppa till denna lucka att 16 8 sekretesslagen skulle kompletteras så att sekretess skulle gälla för statistikuppgifter som avser enskilda personer m.fl. som är angivna med namn eller annan identitetsbeteckning. Förut talades det i paragrafen Statsmakterna följde lagrådets förslag. Resonemanget till stöd för utvidgning av statistiksekretessen utgår uppenbarligen från att kriminalstatistikuppgifter till SCB i och för sig faller under 16 § sekretesslagen, även om de kommer från en annan myndighet. Annars hade ju lagändringen varit ett slag i luften. För min del kan jag därför inte komma fram till annat än att det är helt klart att uppgifter om enskilda inom kriminalstatistiken innefattas i statistiksekretessen. Något utrymme i det här fallet för resonemang om att tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip skall ta över i tveksamma fall finns inte. Sedan är det en annan sak att den nuvarande statistiksekretessen för kriminalstatistiken kan behöva göras starkare. Jag nämnde detta i interpellationssvaret, och jag tänkte då närmast på 20 årsgränsen, som fru Kristensson också nämnde. Detta får väl också utgöra svar på fru Kristenssons fråga, om offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén kan väntas komma med några förslag som rör tiden för sekretessen. Jag vet inte vad i övrigt som offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén kan tänkas ta upp, men i varje fall ligger ju statistiksekretessen inom ramen för vad kommittén sysslar med.

Herr talman! Min mening med formuleringen i interpellationen beträffande SCB:s hantering av detta var självklart inte att rikta någon kritik mot SCB. Ifall jag skulle våga mig på att rikta någon kritik var det i så fall mot en lagstiftning som jag tyckte var motsägande. Och justitieministerns senaste inlägg gav mig inte något förtydligande svar på den första frågan som jag ställde och som jag vill upprepa. När man i 16 § sekretesslagen tog in bestämmelsen om att namn skulle kompletteras med personnummer, frågade man sig inte då hur det var med lagen om polisregister och lagen om kriminalregister — om inte där också behövde göras en komplettering? Vad är anledningen till att det i lagen om polisregister och lagen om kriminalregister står att namn icke får lämnas ut? Det måste ju finnas något rimligt skäl till detta. Talar i så fall inte det skälet med ännu större styrka för att man inte skulle få lämna ut personnummer? Jag har inte fått något svar från justitieministern på frågan varför det anses nödvändigt att ha kvar bestämmelsen i lagen om polisregister och lagen om kriminalregister att det är förbjudet att lämna ut namn. Den bestämmelsen hänger ju i luften, när man samtidigt — som herr justitieministern gör — säger att man kan lämna ut personnummer, som ju är något väsentligt mycket mer konkret när det gäller att avslöja en persons identitet. Det är detta som är kärnfrågan. Jag menar att när man har kvar lagen om förbud mot att lämna ut namn kan det analogivis med visst fog göras gällande att avsikten måste vara att när man skall skydda namn skall man med ännu större styrka skydda personnummer. Därför skulle det strängt taget — i varje fall med en vid tolkning av lagen — inte vara helt invändningsfritt att lämna ut personnumret. Då frågar jag mig: Är det vid en rättslig prövning av detta tänkbart att regeringsrätten skulle finna att här har personnummer lämnats ut i strid med lagens anda och att sekretesskyddet i och med det blir tveksamt? Men jag konstaterar att herr statsrådet i sitt svar till mig säger att det knappast kan råda något tvivel om att sekretess gäller. Jag noterade ordet ”knappast”, för det innebar ju i och för sig någon liten tvekan. Samtidigt vill jag säga att det är mycket egendomligt att herr justitieministern tycks vara så säker på sin sak, när så många experter är tveksamma och oroade. Jag skulle för min del, herr talman, inte vilja att man lugnt avvaktade tills offentlighetsoch sekretesskommittén kommer med sitt förslag. De lagändringar som kan bli följden av det reformarbetet har ju ändå grundlagskaraktär och kommer alltså inte att träda i kraft förrän tidigast 1978. Det vore enligt min mening djupt olyckligt om vi skulle acceptera ett rättsläge som inte är helt kristallklart när det gäller detta viktiga område. Från den enskilda människas synpunkt som har begått en brottslig gärning är det angeläget att dessa uppgifter verkligen är sekretessbelagda. Jag trodde för min personliga del att herr justitieministern själv var intresserad av att man hade så entydiga och klara bestämmelser som möjligt.
Herr talman! Jag tror inte det går, fru Kristensson, att försöka prata runt det här och göra det mer invecklat än vad det är och dölja att fru Kristensson varit ute i ogjort väder. Om jag sade att det knappast kan råda något tvivel, skall jag be att få ta tillbaka ordet knappast för att tillfredsställa fru Kristensson på den punkten. Vi skall inte genom det här resonemanget komma runt själva grundfrågan som fru Kristensson tar upp, huruvida det råder eller inte råder sekretesskydd. Jag hade verkligen trott att fru Kristensson öppet skulle ha erkänt att det finns sekretesskydd. I stället sade hon att det råder delade meningar härom. Det vet jag inte om att det gör; jag tycker det verkar som om fru Kristensson har dåliga rådgivare och bör skaffa sig sakkunnigare sådana. Till sist frågan om att personnamnen inte får tas med men däremot personnumren. Det är väl inte så märkvärdigt, fru Kristensson. Statistiska centralbyrån kan vid sin registerhantering behöva göra undersökningar om låt oss säga återfallsförbrytare. Då är det av värde att man har personnumren så att man på den vägen kan bearbeta statistiken. Jag kan alltså inte finna att resonemanget om att det skulle råda diskrepans mellan den ena och den andra lagen är någon realitet.
Herr talman!

Vad är skälet, herr statsråd, till att man har förbudet mot att lämna ut namn? Jag skulle önska att jag fick ett svar på den frågan. Jag kan inte tycka att jag har varit ute i ogjort väder förrän jag av herr statsrådet har fått ett fullständigt svar rörande rättsläget. Det gäller här en ömtålig materia som lagstiftarna har omgärdat med så rigorösa säkerhetsbestämmelser att inte ens den som är berörd av frågan får ta del av uppgifterna, såvida inte hans egen rätt är beroende av dem. Är det då lämpligt — detta är en öppen fråga — att statistiska centralbyrån får ta del av allt det här materialet? Kunde man inte tänka sig att man kompletterar lagen om polisregister och lagen om kriminalregister med en uppgift om att varken namn eller personnummer får lämnas ut men att man låter rikspolisstyrelsen resp. kriminalvårdsstyrelsen själv behandla det statistiska materialet? Jag tror att de skulle kunna få fram mycket intressanta uppgifter, som kunde vara av värde för lagstiftarna i det fortsatta arbetet, ifall de fick göra sådana här mer ingående analyser. Herr statsrådet sade att jag har haft dåliga rådgivare, när jag vågade ha en mening om att rättsläget är oklart och att tveksamhet kan råda. Men både regeringsrätten och datainspektionen har uttryckt oro över det oklara rättsläget och om herr statsrådet vill kalla dem dåliga rådgivare är det intressant.
Herr talman! Fru Kristensson är fortfarande inne på annat än det som interpellationen gällde, nämligen om det föreligger sekretesskydd eller ej för de uppgifter som lämnas till statistiska centralbyrån. Och så ställer fru Kristensson diverse frågor om vad som kan vara anledningen till att man enligt den ena lagen inte får lämna ut namn medan man i sekretesslagen har givit ett sekretesskydd. Ja, det är ju tio år sedan de här bestämmelserna kom till, men jag tycker inte att det är så svårt att se vad som är anledningen. Det kan ju vara rätt lämpligt att man, när man bearbetar de här uppgifterna i statistiska centralbyrån, bara rör sig med personnumren och inte med namnen. Det måste väl fru Kristensson själv tycka vara en liten fördel? Om fru Kristensson anser att vi skall ha kriminalstatistik och om det skall vara möjligt att göra bearbetningar som är värdefulla och behövliga för oss att få del av — ja, då behöver personnumren användas. Det är i själva verket svaret på fru Kristenssons fråga.
Herr talman! Jag delar helt herr justitieministerns uppfattning att det är nödvändigt att vi får ordentliga bearbetningar av kriminalstatistiken —- det kan vara värdefullt för oss alla som sysslar med lagstiftningsfrågor. Jag tror att en sådan statistisk bearbetning med större fördel skulle kunna göras inom rikspolisstyrelsen resp. kriminalvårdsstyrelsen. Därtill skulle man vinna den mycket stora fördelen att man slapp lämna ut personnummer till en annan myndighet när det gäller materia som normalt är omgärdad med så rigorösa bestämmelser angående rätten att lämna ut uppgifter. Jag tycker alltså att det vore naturligt att man förde över det här arbetet till resp. myndigheter. Men fortfarande kvarstår min fråga — herr statsrådet vägrar att svara på den, och jag skall inte pressa honom ytterligare på den punkten: Vad är anledningen till att man förbjuder utlämnandet av namn när man inte har någonting emot att lämna ut personnummer? Det är en fullständig gåta för mig. Till slut, herr talman, skulle jag bara vilja fråga: Borde det ändå inte åvila justitiedepartementet att se till att lagstiftningen på det här mycket känsliga området är entydig och täckande för att man skall undvika oklarheter och så långt som möjligt efter lagens anda kunna skydda dessa mycket känsliga uppgifter?
Herr talman! Jag konstaterar att fru Kristensson nu tagit ytterligare ett steg tillbaka och börjat diskutera var man lämpligast skall bearbeta kriminalstatistiken. Det är i rimlighetens namn en helt annan fråga än frågan om sekretesskyddet. Eftersom fru Kristensson återkommer till detta flera gånger måste jag ställa frågan: Önskar fru Kristensson att vi skall göra den ändringen att man även lämnar ut personnamnen till statistiska centralbyrån?

Herr talman! Jag tycker att det varit utomordentligt värdefullt med det klarläggande som vi fått av justitieministern beträffande sekretessen för kriminalstatistiken. Under de senaste månaderna har man från visst håll gjort gällande att någon sekretess över huvud taget inte skulle gälla för kriminalvårdsuppgifterna hos statistiska centralbyrån. Det är därför mycket värdefullt att vi nu fått bort den diskussionen — det är nu helt klart att det här finns sekretess. Svagheten med dagens lagstiftning är naturligtvis, herr justitieminister, att man måste gå till förarbetena till 16 § sekretesslagen för att få klarhet på den punkten. Eftersom offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs arbete omnämnts vid flera tillfällen vill jag bara nämna att OSK i princip är färdig med sitt arbete och kommer att presentera ett betänkande under april månad. I det förslag till lagstiftning på detta område som OSK lägger fram kommer alla dessa oklarheter att vara undanröjda. Även sekretesstidernas längd kommer att regleras så att det blir en koordinering mellan sekretessbestämmelserna för kriminalvårdsregistren och statistiksekretessen i övrigt. När detta förslag kommer inom en mycket snar framtid undanröjs som sagt oklarheterna.
Herr talman! Herr Hugossons inlägg var intressant. Först tackar han herr justitieministern för det klarläggande som denne gett. Det innebär naturligtvis att det hittills rått en viss oklarhet. Sedan säger herr Hugosson avslutningsvis att när offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén framlagt sitt förslag så kommer de ytterligare oklarheterna att vara undanröjda. Jag konstaterar alltså att herr Hugosson, som verkligen är sakkunnig på området såsom ledamot av offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén, har varit fullt medveten om att de nuvarande sekretessbestämmelserna inte är så entydiga. Det är vad jag också försökt säga, och jag trodde faktiskt, herr talman, att justitieministern var intresserad av att försöka få en klar och tydlig lagstiftning på detta område, eftersom det ju är viktiga frågor det gäller. Nu ställer herr justitieministern en fråga till mig om jag anser att man skall lämna ut namnen också. Det är ju faktiskt en ganska ointressant fråga. Jag har frågat herr justitieministern vad anledningen är till att det finns ett förbud mot att lämna ut namn när det är tillåtet att lämna ut personnummer. Jag fattar inte varför inte justitieministern vill förstå eller åtminstone vill erkänna att han förstår att här föreligger en diskrepans. Jag har sagt mig att det är naturligt att en myndighet som behandlar detta kan ha tillgång till personnummer och kanske också namn. Det är egentligen inte någon skillnad på det. Med hänsyn till den sekretess och de rigorösa bestämmelser som skall och bör gälla för dessa register så kan det vara naturligt att den statistiska bearbetningen sker hos resp. myndigheter, där man inte kommer i konflikt med dessa delikata frågor, vilket skulle ske om man lämnade över allt materialet till statistiska centralbyrån. Detta innebär självfallet inte i och för sig något misstroende mot statistiska centralbyrån. Jag vill ändå påstå att vad jag här säger är mera logiskt än det nuvarande rättsläget.
Herr talman! Det är ju beklagligt att fru Kristensson gång på gång upprepar att det råder oklarhet. Jag får nog vidhålla vad jag tidigare sagt att fru Kristensson haft dåliga rådgivare. Innan fru Kristensson i fortsättningen författar interpellationer där någon sakfråga är oklar så är fru Kristensson välkommen att ringa till departementet. Därmed kan man slippa ifrån en sådan sak som att det rått oklarhet huruvida det föreligger sekretesskydd eller ej. Då kan man få upplysning om vad som står i förarbetena. Nu begär jag inte att fru Kristensson själv skall sitta och läsa i förarbetena. Välkommen i så fall nästa gång så kanske vi slipper en debatt som bottnar i att man inte känt till faktiska förhållanden.
Herr talman! Jag vill bara ge en ytterligt kort replik till fru Kristensson. För mig har det aldrig varit någon oklarhet beträffande sekretessläget på det här området. Men jag sade att man från visst håll hade ifrågasatt detta, och jag tänkte bl.a. på den interpellation som fru Kristensson väckt.
Herr talman! Jag kanske inte skall besvära kammaren med ytterligare inlägg. Jag vill självklart tacka herr justitieministern för den stora generositet som han har visat nu genom attt.o.m. erbjuda en representant för oppositionen att ta del av den expertis som finns inom departementet för att få sakliga informationer. Detta kanske jag kan använda mig av vid något annat tillfälle. Jag vill ändå återupprepa vad jag sagt tidigare att det framgått av dagspressen och på andra håll att regeringsrätten, datainspektionen och även andra myndigheter uttryckt osäkerhet om rättsläget. Det är kanske inte så konstigt då att jag begär ett förtydligande. Jag kan, herr talman, tyvärr inte säga att statsrådets svar innebär det klarläggande som jag begärt. Jag tycker att det är beklagligt att inte statsrådet åtminstone kan säga mig att rättsläget är oklart och att Ni skall fundera på de förtydliganden som kan vara nödvändiga.
Herr talman! Det må vara hänt att fru Kristensson från dagspressen hämtar sina idéer till interpellationer. Om detta är det ingenting att säga. Men när fru Kristensson här har fått ett klargörande svar så hade i varje fall jag väntat mig att fru Kristensson skulle ha erkänt det. Jag tror att när fru Kristensson läser igenom vad jag sagt tidigare skall fru Kristensson se att jag har redogjort för anledningarna till att man här har ett behov av att kunna använda personnumren och att det inte finns någon diskrepans mellan polisregisterlagstiftningen och sekretesslagen.
Herr talman! På den sista frågan har statsrådet fortfarande inte gett mig något svar. Det gäller påståendet om att det föreligger en diskrepans när man förbjuder utlämnande av namn men tillåter utlämnande av personnummer. Ett svar på detta lär jag väl inte få.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag inte anser det vara aktuellt med en revidering av bestämmelser om reseersättning till studerande vid vissa lärarutbildningsanstalter och bestämmelser om bidrag till studerande för vissa kostnader i samband med studiepraktik i syfte att eliminera olikheterna i de ekonomiska villkoren. Jag har tidigare framhållit inför riksdagen att jag har för avsikt att föreslå regeringen att tillkalla en utredning för att se över det studiesociala stödet sedan beredningen av förslagen från kommittén för försöksverksamhet med vuxenutbildning och kommittén för studiestöd åt vuxna avslutats. De frågor herr Magnusson tar upp berör delar av det studiesociala stödet. De bör därför enligt min mening prövas i den kommande utredningens arbete. Om utredningen anser att bestämmelserna om reseersättning till studerande vid vissa lärarutbildningsanstalter och bestämmelserna om bidrag till studerande för vissa kostnader i samband med studiepraktik behöver ändras, får det ankomma på denna att under arbetets gång lägga fram förslag härom. Sådana förslag bör kunna prövas i anslutning till det årliga budgetarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag uppfattar det i och för sig som positivt, men det fordrar nog ändå några kommentarer. I min fråga har jag tryckt på vad eleverna och även jag uppfattar som orättvisor i den nuvarande ordningen. Elever vid en del högskolor får vidkännas betydligt högre kostnader än andra därför att de får sin praktiktjänstgöring förlagd till annan ort än studieorten. Här är det flera saker man kan rikta uppmärksamheten på. Praktikanten får t.ex. ersättning för resekostnader bara för den del som överstiger 12 kr. och han får inte full ersättning för bilresor. När det gäller bostad får man viss kostnad erlagd — högst 200 kr. Bidrag för kostnader på praktikorten får inte utgå med högre belopp än som motsvarar bo stadskostnaden på lärarhögskoleorten. Eleverna anser att alla de extra utgifter de åsamkas när de får sin praktiktjänstgöring förlagd till annan ort än högskoleorten bör ersättas av utbildningsanstalten. Det bör också vara skolornas sak att i förekommande fall anskaffa bostad åt praktikanten på praktikorten. Eleverna anser vidare att de bestämmelser som finns är avpassade efter förhållandena vid högskolorna i större tätorter, där det inte förekommer någon praktiktjänstgöring på annan ort än studieorten. Att praktiktjänstgöringen ofta förläggs till annan ort visar ett exempel från Härnösand, där i en klass 10 elever gör sin praktik på studieorten medan 15 får göra den i Sundsvall. Nu är det ju så att det har antagits nya riktlinjer för praktiktjänstgöringen som innebär att denna delas upp på flera perioder. Om jag har uppfattat saken riktigt — utbildningsministern får rätta mig om jag har fel, för jag är inte sakkunnig på detta område — skall man varje termin ha en viss praktiktjänstgöring, fyra veckor eller där omkring. I bestämmelserna står emellertid att endast ersättning för praktik under ämneslärarlinjens andra termin och klasslärarlinjens tredje och sista termin kommer i fråga. Såvitt jag förstår innebär detta att många praktikanter inte alls är berättigade till ersättning under nuvarande system. Jag tycker det är egendomligt att regeringen inte tog hänsyn till detta när bestämmelserna preciserades i september 1974. Motiverar inte den här nya praktikorganisationen att en översyn av bestämmelserna görs och att kanske provisoriska bestämmelser utfärdas i avvaktan på att en översyn kan ge resultat? Det måste ju vara så att många elever f.n. inte alls får någon ersättning för de extra kostnader som de får vidkännas. Sedan jag ställde min fråga har jag blivit uppmärksam på att det finns en motion från herr Wiklund som tar upp dessa saker ur precis samma aspekter. Vidare är det så att praktikanterna under de kortare praktikperioderna kanske inte ordnar bostad på den tillfälliga tjänstgöringsorten utan pendlar fram och tillbaka. Borde man inte också ta hänsyn till detta faktiska förhållande när man utformar bestämmelser om ersättning?
Herr talman! Det är riktigt som herr Magnusson i Kristinehamn påpekar, att vi i en rad utbildningar på senare tid har fått ett ökat intresse för praktik och praktisk erfarenhet. Vi går säkerligen emot en utveckling på utbildningsområdet där det blir allt vanligare att man varvar teoretiska studier med praktiska studier. Detta är en fråga som har mycket stor räckvidd och som nu prövas på flera håll inom utbildningsväsendet. Det är helt naturligt att vi då måste pröva frågan om de här praktikperiodernas inverkan på det studiesociala systemet. Jag delar uppfattningen att man måste göra en översyn här, och som jag sagt i mitt svar räknar jag med att den utredning vi snart tillsätter skall göra en sådan översyn. Samtidigt är det klart att det verk som vi har för ändamålet, centrala studiehjälpsnämnden, från tid till annan också kan komma in med korrigeringar utifrån de erfarenheter man gör. Båda dessa frågor kan alltså löpande prövas i de kommande årens budgetarbete.

Herr talman! Om jag nu bortser från de orättvisor som jag anser föreligger inom det nuvarande systemet och som man får anta kommer att bli föremål för översyn av den utredning som kommer att tillsättas, tar jag fasta på vad utbildningsministern sade nu senast om att centrala studiehjälpsnämnden skall göra en löpande översyn av det studiesociala systemet. Som det ligger till f.n. är det en hel del praktikanter som inte erhåller mågon ersättning alls för de extra kostnader de får vidkännas för den här praktiktjänstgöringen, och det är något som måste rättas till. Före september i fjol gällde provisoriska bestämmelser. Det kan väl inte finnas något hinder för att införa provisoriska bestämmelser igen i avvaktan på de konkreta resultat som utredningens arbete kan leda till. Jag hoppas att utbildningsministern vill föreslå något sådant.

Herr talman! Herr Hyltander har frågat mig om jag vill redovisa vidtagna och från statligt håll planerade åtgärder för att trygga sysselsättningen i Hällekis på ett för samhället tillfredsställande sätt. Enligt den utredning om cementindustrins framtid som Cementa har gjort föreslås att cementtillverkningen i Hällekis läggs ner under 1978. Något beslut om nedläggning har således ännu inte fattats. Genom sina styrelserepresentanter i Cementa och Euroc bevakar staten denna fråga fortlöpande och har möjlighet att påverka utvecklingen. Jag har förut här i kammaren omnämnt den arbetsgrupp som under landshövding Karl Frithiofsons ledning undersöker möjligheterna att skaffa ersättningssysselsättning till Hällekis vid en nedläggning av cementfabriken. Arbetsgruppen arbetar intensivt och har kontakter med flera intresserade företag och närmare förhandlingar med några av dem. För några månader sedan drog sig en norsk intressent ur diskussionerna, trygga sysselsättningen i Hällekis när man var mycket nära en uppgörelse. Detta berodde på sådant som ligger utanför vår påverkan. För att underlätta för intresserade företag att etablera sig i Hällekis har ställts i utsikt att statligt stöd skall kunna utgå. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och allt kommer att göras för att lösa sysselsättningsfrågan i Hällekis innan en nedläggning av cementfabriken blir aktuell.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på frågan. Även om det i dessa dagar finns större problem, som t.ex. Eriksberg, att syssla med så är sysselsättningen ett stort problem för de berörda i samhället Hällekis. Där bor ca 1000 personer av vilka så gott som samtliga på arbetsmarknaden aktiva är sysselsatta inom Cementa, som är den helt dominerande industrin på orten. Det vore en verklig tragedi om samhället inte skulle kunna fortleva som samhälle och underlag för verksamhet inte finnas där. Serviceanordningar från samhällets sida finns ju i den mån man kan kräva det för ett samhälle av den storleken, och läget är, som industriministern känner till, utomordentligt vackert. Jag tycker det skulle vara mycket tragiskt om man inte lyckades trygga sysselsättningen. Det finns ju bostäder och, som jag nämnde, service i tillfredsställande omfattning. Bilden har ändrat sig något sedan frågan senast var uppe i kammaren - genom att Ankerlökken har dragit sig tillbaka från överläggningarna. Det är alldeles riktigt som industriministern säger i svaret att det tillbakadragandet ligger utanför påverkan från svenskt håll. Beslutet om nedläggning är inte fattat, säger industriministern, och det är alldeles riktigt. Jag skulle här vilja komplettera frågan: Vad anser industriministern om en eventuellt fortsatt drift för cementindustrin? Gruppen som arbetar med långsiktig planering har ansett att driften borde läggas ned 1978. Men jag vill gärna ställa frågan ändå om man kunde tänka sig någon form av vidareförädling på cementbas; någon form av betongindustri som skulle kunna komplettera nuvarande industri. Det skulle vara en möjlighet utöver dem man f. ö. undersöker i arbetsgruppen. Jag skulle också gärna vilja ställa en följdfråga med anledning av uppgiften att det finns statliga representanter i bolagets styrelse: Har man fått några erfarenheter av detta och har statens inflytande kunnat verka i riktning mot beslut som kan vara positiva för samhället Hällekis fortbestånd?
Herr talman! Jag skulle inte vilja uttala mig om möjligheterna att fortsätta cementtillverkningen i Hällekis — de undersöks av styrelsen — och de som representerar staten i denna styrelse är mycket sakkunniga. Det är dels förbundsordföranden i Fabriksarbetareförbundet Enar Ågren, dels vice VD i BPA Hardy Bengtsson. Industridepartementet har ganska ofta samtal med dem. De studerar mycket ingående den strukturplan som är framlagd av Cementas utredningsgrupp. Eftersom dessa två personer bara har fungerat i styrelsen sedan augusti i fjol är det för tidigt att dra några slutsatser, men så mycket står väl alldeles klart att Cementas och Eurocs styrelser kommer att ta hänsyn till den uppfattning som representanterna har i den här frågan. Vårt huvudsyfte med arbetsgruppen är att klara sysselsättningen för dem som i dag har anställning i cementfabriken, och därmed Hällekis samhälle.
Herr talman! Jag tycker mig kunna konstatera att den positiva inställning som fanns när vi talade om detta för drygt ett år sedan alltjämt finns från industriministerns sida. Jag hoppas att det skall kunna lyckas att lösa problemen på ett sätt som tillfredsställer både de industriella intressena och befolkningen i Hällekis. Det är dock så att år 1978 närmar sig, och jag tar industriministerns svar i dag som en ytterligare bekräftelse på det löfte jag fick förra gången, att industriministern är beredd att medverka till att snabbt och praktiskt lösa de här problemen. Jag förutsätter att vi får anledning att återkomma till detaljerna, eftersom det ligger oss på länsplanet mycket varmt om hjärtat att man verkligen skall lyckas finna en lösning. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig, om jag har observerat den olikabehandling vid taxeringen som föreligger mellan olika kategorier skattskyldiga och som drabbar löntagarna, och vilka åtgärder jag ämnar vidta för att åstadkomma den likhet inför lagen som varje medborgare har rätt till. Frågan om att åstadkomma en rättvis och likformig beskattning är inget nytt problem. Lagstiftningen har förbättrats och skattekontrollen förstärkts kontinuerligt under de gångna åren för att komma till rätta med skatteundanhållandet. Interpellanten erinrar själv om de under senare år införda spärrarna mot handeln med vinstoch förlustbolag och mot interna aktieöverlåtelser. Här kan vidare omnämnas begränsningarna i rätten att dra av underskott från partrederier, skattebrottslagen m.m. Beträffande de av interpellanten ifrågasatta orättvisorna vid bedömning av avdragsrätten för fysisk person respektive bolag ligger prövningen hos taxeringsnämnder och skattedomstolar som har att ta hänsyn till de i det speciella fallet föreliggande skälen för avdrag. De exempel interpellanten anför på ojämnhet i avdragsrätten är redan uppmärksammade inom företagsbeskattningen, och jag hoppas inom kort få förslag från beredningen som ger möjlighet att stävja sådana företeelser. Fru Nettelbrandt har som ledamot av utredningen möjlighet att själv medverka med uppslag till hur problemet bör lösas. Även i övrigt övervägs, såväl i de arbetande skatteutredningarna som kontinuerligt inom finansdepartementet och riksskatteverket, en stramare kontroll av den verksamhet som företag och rörelseidkare driver framför allt i bolagsform. Jag hoppas att då pågående utredningsarbete slutförts kunna gå interpellanten till mötes med att föreslå skärpta bestämmelser i fråga om beskattningen för just de grupper interpellanten avser. Vi är på god väg mot en bättre skattekontroll. Jag vill här särskilt peka på den nyligen införda gemensamma taxeringen av fåmansbolag och deras delägare som visat sig vara mycket effektiv. Jag kan också erinra om de taxeringsrevisioner branschvis som riksskatteverket vidtagit mot läkare, grävmaskinister, konsultbyråer m.fl. och som givit påfallande gott resultat. Slutligen erinrar jag om den kraftiga förstärkning av skatteoch kontrolladministrationen som föreslås i årets budgetproposition, och jag tror mig kunna utlova att denna utbyggnad skall fullföljas.
Herr talman! Först ber jag att få tacka herr finansministern för svaret på interpellationen. Sedan vill jag inledningsvis göra två konstateranden. Det första konstaterandet är att det är bra att man under senare år har intensifierat arbetet för att komma till rätta med skatteflykten. Annars är det som vi vet inte finansministern och inte staten som får betala kalaset, utan det är alla de lojala skattebetalare som inte gör sig skyldiga till någon skatteflykt. Det andra konstaterandet som jag vill göra är att det är viktigt att man här inte kastar smuts över någon särskild grupp, som vanligen sker t.ex. gentemot företagare. Inom alla grupper är det nog lika goda kålsupare, det är bara så att en del har större möjligheter och de utnyttjas litet olika. Jag vill också lägga till att det är bra med den förstärkning av skatteadministrationen som föreslås i årets budgetproposition och som statsrådet nämner i interpellationssvaret. Jag vill till det även knyta en förhoppning om att de som kommer att utbildas också har det goda omdöme och den taktkänsla som krävs för ett sådant grannlaga jobb. Det kanske inte alltid har varit så. Jag har, herr talman, redan tackat för svaret på interpellationen, men jag måste samtidigt påpeka att svaret faktiskt gällde något annat än de frågor som var ställda. Det som interpellationen berör är olikabehandlingen av skilda grupper. Det gäller t.ex. reglerna. Detta har jag inte närmare gått in på, för det tar vi ju upp från fall till fall när de frågorna kommer. Men det gäller dessutom hur praxis har utvecklat sig vid till lämpningen av de regler som riksdagen har fattat beslut om. Det gäller vidare olikabehandlingen vid kontrollen. Den här olikabehandlingen är inte alls, som sägs i statsrådets svar, föremål för någon behandling inom företagsskatteberedningen. Jag tror inte ens att vi får ta upp detta spörsmål i beredningen, för det ligger vid sidan om de direktiv som statsrådet själv har utfärdat för oss.

I detta sammanhang är det också viktigt att, som jag sade förut, inte rikta någon udd mot alla de seriösa företagare som har självklart välmotiverade kostnader som de bör få avdrag för. Många är också ofta med rätta plågade av alla de krav som i det oändliga riktas mot dem på uppgifter som de måste pressa fram om saker som de många gånger upplever vara helt självklara. Men tillämpningen när det gäller löntagare är ibland sådan att man undrar om kommunalskattelagens regler egentligen gäller för dem undantagslöst. Tag just exemplet med arbetsrum som jag har nämnt om i interpellationen. Det finns faktiskt personer som är beroende av ett arbetsrum hemma. Lärare kan ibland vara ett bra exempel härpå. Deras yrkanden om avdrag avslås vanligen — de beviljas i ytterst blygsam omfattning. Samtidigt kan en person — det kan vara en löntagare eller någon annan — som på sin fritid sitter och skriver en bok ”med vänster hand”, få avdrag med tiotusentals kronor bara för att han låtsas ha ett företag, i vilket bokutgivningen ingår. Sådant är inte nyttigt för skattemoralen. Det går att ta rader av andra exempel på kostnadssidan där det förhåller sig på samma sätt. Jag har kollationerat med aktivt folk inom skatteadministrationen, som vitsordar att den här olikabehandlingen verkligen finns — så det hela är inte konstruerat utifrån något uddaexempel. Olikabehandlingen gäller också på inkomstsidan. I en del fall — framför allt gäller det vanliga löntagare, men det gäller inte alla dem och det gäller även människor ur andra grupper — blir det en dubbelkollning av inkomsterna. Men flyter inkomsterna in i en bokföring godtas de i de flesta fall utan några som helst inkomstverifikationer; och när jag då säger ”de flesta fall” talar jag om alla de fall när det inte blir någon mer genomgående granskning. Då kan det ändå vara fråga just om vad jag skulle vilja kalla icke-företag, som inte har någon rörelse över huvud taget men har en bokföring som är uppställd efter alla konstens regler. Att man för en del skattebetalare minutiöst kollationerar vartenda belopp vartenda år men för andra gör denna minutiösa granskning exempelvis endast i medeltal vart fyrtionde år är inte acceptabelt om man vill ha en likabehandling. Hur reglerna skall se ut är en sak som i varje fall för företagens del behandlas just i företagsskatteberedningen, som statsrådet hänvisar till. Men vi har ingenting att göra med tillämpningen och inte heller med hur kontrollen utövas inom skatteadministrationen. Det är just på grund av den vittomfattande olikabehandlingen på de områdena som jag har framställt min interpellation. Och jag vore tacksam om statsrådet nu muntligen ville besvara mina frågor, som gällde dels om statsrådet har observerat den faktiska olikabehandlingen, dels om statsrådet vill aktivt göra någonting för att komma till rätta med den.
Herr talman! Det var kanske litet svårt att få grepp om interpellantens senaste inlägg. Interpellanten var angelägen om att understryka att man skulle få göra avdrag där det fanns skäl att göra det. I de fall där det var obefogade avdrag skulle man förvägra de skattskyldiga att göra dem. Och jag tror inte att det finns någon som kan anmäla avvikande mening gentemot den mycket enkla och naturliga deklarationen. Men jag skall till att börja med försöka klara ut ett begrepp för interpellanten. Företagsskatteberedningen, där interpellanten är en högt värderad ledamot, är inte bunden av några som helst restriktioner när det gäller att ta itu med det skatteundanhållande som förekommer inom de s.k. juridiska personernas sfär. I ett företag har man, såsom också interpellanterna underströk, sin redovisning via en bokföring med avdragsrätt för de kostnader som förekommer i rörelsen. Det är mycket svårt att attackera den huvudprincipen —- om jag har kostnader för att driva en rörelse skall jag få göra avdrag för dessa kostnader. Och jag är alldeles övertygad om att interpellanten delar min uppfattning att det är riktigt. Men, säger interpellanten och det säger jag också, om det är kostnader som inte har med rörelsen att göra och avdrag ändå görs är det fel. Men man kan nog inte lagstifta sig från en sådan här bristande skattelojalitet. Man kan inte skriva en lag som, för att använda interpellantens egna ord, förbjuder en person att skriva en bok ”med vänster hand” och ge ut den på eget förlag — och sedan bli indignerad över de avdrag som vederbörande gör. Jag tror att detta helt enkelt är en tillämpningsfråga. Eftersom vi har åtskilliga tusental taxeringsnämnder förekommer naturligtvis nyanser i tillämpningen också i detta avseende. Det är att ta på sig en alltför stor uppgift att försöka skriva lagar som eliminerar missbruken. Det är en kontrolloch tillämpningsfråga. Jag kommer inom den närmaste tiden att lägga fram ett nytt förslag för riksdagen, baserat på den s.k. RS-utredningens tankegångar. Det är riksskatteverket och statskontoret som stått för denna utredning, vars förslag bygger på tanken att vi behöver en bättre skattekontroll. Det kommer enligt förslaget att bli ett avsevärt påslag av specialister, varigenom det blir en större andel tjänstemannagranskning i stället för den lekmannagranskning som man hittills fått förlita sig till. Förslaget kom mer inte att utesluta lekmannagranskningen, eftersom den lokala kännedomen är mycket värdefull i en taxeringsmyndighet. Men det är ändå så att assistenter med uppgift att på heltid sätta sig in i våra många gånger ganska krångliga skattelagar har bättre förutsättningar att på ett mera effektivt sätt ta hand om deklarationsmaterialet. Det är framför allt fråga om en utbyggnad av de beredskapsnämnder som granskar den typ av deklarationer som har med den reguljära bokföringen att göra. Man kan egentligen inte göra något annat. Sedan får vi hoppas att vi så småningom på tillämpningsområdet skall kunna komma till rätta med missbruket. Förutsättningarna att komma till rätta med detta lagstiftningsvägen är starkt begränsade, även om det har gjorts mycket i detta avseende under senare år. Jag vet inte, herr talman, om jag får ta tiden i anspråk för att i allra största korthet redovisa vad kammaren ändå har presterat på detta område. Vi har under senare år genomfört en effektivisering av taxeringskontrollen med skärpta straff och utvidgning av kretsen av straffbara handlingar samt dessutom infört administrativa sanktioner för dem som har slöat till och inte avgivit ordentliga deklarationer. De sanktioner som införs är skattetillägg och förseningsavgifter. Jag kan inom parentes nämna att jag från min bänk här i kammaren har besvarat interpellationer från ledamöter som ansett att skattemyndigheterna har gått för hårt fram när det gäller att använda dessa sanktioner mot skatteundanhållanden. Jag vill fortsätta min hastiga repetition av vad som hänt på området, så att ingen skall förbli i den uppfattningen att vi bara sitter med armarna i kors. Det har vidare genomförts förbud mot avdrag för periodiska understöd till minderåriga barn i de fall där man, som tidigare var vanligt, försökte kringgå bestämmelserna via pensionsförsäkringar. Vi har genom en lagstiftning skärpt reglerna mot inkomstuppdelning mellan makar. I detta sammanhang kan man även nämna att rätten till avdrag för pensionsförsäkringar, som har tecknats i utländsk försäkringsanstalt, avskaffades genom lagstiftning 1969. En utredning som arbetar under ledning av riksskatteverkets generaldirektör kommer inom kort att för finansministern lägga fram ett förslag som innebär ytterligare begränsningar av möjligheterna till obefogade avdrag i samband med tecknade pensionsförsäkringar. Det skall finnas rim och reson i förhållandet mellan denna avdragsrätt och de utgående pensionerna. Man skall inte ha möjlighet att överförsäkra sig på ett mera ostentativt sätt. Avsevärda skatteförmåner kunde tidigare uppnås genom utskiftning av skogsavverkningsrätter i samband med arvskifte. Det har vi numera satt stopp för. Tidigare fanns möjlighet att göra vissa skattevinster genom att bibehålla dödsbon oskiftade. Även detta har man nu stoppat genom "lagstiftning under den senaste femårsperioden. Så har vi den här eviga frågan om realisationsvinstbeskattningen. Tidigare var man helt fri från realisationsvinstbeskattning, men reglerna har skärpts. Det är numera realisationsvinstbeskattning både på fastigheter och på aktier, även om man har haft dem längre än — som enligt den gamla regeln — fem resp. tio år. Vidare kan jag i det sammanhanget omtala att jag förväntar ett utredningsförslag om ytterligare skärpning av realisationsvinstskattebestämmelserna. Interpellanten minns säkerligen rätt väl — jag tror att fru Nettelbrandt var medlem av företagsbeskattningskommittén när förslaget levererades —-att vi har satt stopp för de s.k. vinstbolagstransaktionerna och de interna aktieöverlåtelserna. Jag vill också erinra om den möjlighet att stoppa den ganska uppseendeväckande chansen till skatteundanhållande genom en full frihet att bli medlem i partrederier som vi införde för ett par år sedan. När riksdagen behandlade just den frågan fick jag med mig på vägen från riksdagen och utskottet en anmaning att ta varsamt på de här sakerna, då det här som på många andra håll kan finnas även en annan syn på partrederierna som man inte har anledning att utan vidare se bort ifrån. På förmögenhetsbeskattningens område var det tidigare ganska vanligt att man skiftade ut förmögenheten på minderåriga barn och på det sättet undgick förmögenhetsskatt. Det har vi också ändrat på genom ett initiativ från finansdepartementet. 1970 års skattereform i fråga om sambeskattning av äkta makars B inkomster är ett uttryck för samma strävanden. Jag vet inte om interpellanten egentligen menar att de avdragsmöjligheter som nu finns och som är på något sätt korrekta när det gäller de juridiska personerna, dvs. rörelsedrivarna, skulle föras över även på de fysiska personerna. Kanske interpellanten inte i första hand riktar sig emot undanhållandet — jag har här redovisat hur man ingriper mot det när det gäller de juridiska personerna — utan i linje med något slags jämställdhetsfilosofi anser att det bör finnas några liknande möjligheter för de fysiska personerna; självfallet är det fråga om korrekta avdragsmöjligheter. Jag kan för dagen inte säga om det finns några praktiska möjligheter att utforma skattelagstiftningen för ”fysikerna” så att man kan sätta ett likhetstecken mellan bolag, familjeföretag eller andra rörelsedrivande företag å ena sidan och enskilda fysiska personer å andra sidan. Jag sätter faktiskt i tvivelsmål om det finns möjligheter att i lagstiftningen åvägabringa en sådan likställdhet. Jag ser således, herr talman, hela frågan på det sättet att undanhållandet får vi angripa genom lagstiftning, kombinerad med en mera skärpt kontroll. Jag tror att det sista har den alldeles avgörande och övervägande betydelsen. I den mån man kan åstadkomma lättnader för de fysiska personerna, ligger i det förslag som kommer från riksskatteverket och statskontoret och som jag nyss omnämnde en klar anvisning om att man i tillämpningen inte bör lägga ner alltför mycket av ambition på att fastna i smådetaljer i löntagardeklarationerna. Något liknande gav jag uttryck för i en proposition till riksdagen, där jag bl.a. tog upp frågorna om förseningsavgift och skattetillägg. Även där gjordes det vissa undantag när det var fråga om småbelopp och underlåtenhetssynder som man egentligen inte bör fästa sig vid. Det är möjligt att man kan gå ett steg längre på den vägen, och i det nya utredningsförslaget finns det vissa anvisningar och rekommendationer åt det hållet. Livet är emellertid sådant att jag tror att ingen kan resa sig upp och säga: ”Nu har vi kommit dithän att den fullständiga likheten är för handen”, helt enkelt därför att verkligheten ger så skilda utgångspunkter när man bedömer en juridisk person som ett bolag och en enskild person i hans egenskap av fysisk skattebetalare.
Herr talman! Herr statsrådet sade att det var litet svårt att få grepp om min inställning, därför att när det finns skäl att godkänna ett avdrag skall man göra det, och när det inte finns skäl skall man inte göra det. Den elementära ståndpunkten är vi fullständigt överens om. Det viktiga är emellertid att man i så många fall inte alls bryr sig om att efterlysa skälen. Man bara avvisar eller bara bifaller utan att ta reda på skälen. Nu kan statsrådet säga att det är omöjligt att reda ut detta så klart. Jag vill inte tro att det är omöjligt, jag tror att man kan komma till en mera rättvis och lika behandling. Det är klart att man, som statsrådet säger, inte kan lagstifta fram en konsekvent tillämpning. Det blir ju ytterst fråga om hur man lever i verkligheten. Men visst kan man komma längre än vad man har gjort i dag. Och det är faktiskt inte fråga om nyanser i tillämpningsfrågorna. Låt mig jämföra två exempel från verkligheten. De är inte udda på något sätt, utan de är ganska signifikativa.

En annan person, som vid sidan av sitt eget jobb skriver —- i hög grad med vänster hand — en t.o.m. ganska enkel bok, får avdrag med 10 000, 20 000 eller 30 000 kronor för detta. Man kan bara inte acceptera att sådant fortsätter. Jag tycker inte man kan hänföra det till nyanser, utan det är verkligen en olikabehandling, som är så viktig att man har anledning att se litet närmare på detta och göra någonting åt det. Nu tackar jag, herr talman, för att företagsskatteberedningen får så vida möjligheter att det inte finns några som helst restriktioner. Jag tror i alla fall inte att den kommer att gå in på frågor av den här typen. Om den gjorde det, skulle säkert andra sittande utredningar känna sig trampade på tårna. Dessutom vill jag innerligt hoppas att företagsskatteberedningen äntligen blir fri från det arbete med skatteflykt som man nästan bara har fått hålla på med hittills. Man har ännu knappast hunnit ens tangera den egentliga företagsbeskattningens uppbyggnad, som väl ändå var det syfte som låg bakom tillsättandet av beredningen. Jag noterar med stort intresse de förslag som statsrådet kommer att lägga fram och som baserar sig på RS-utredningens betänkande. Jag vill Nr 33 också gärna instämma i att det är mycket värdefulla initiativ som har Tisdagen den tagits under de senaste åren. Det dröjde länge, men att det har kommit 11 mars 1975 initiativ under senare tid vill jag ingalunda förneka. sansa Men sedan tror jag att det vore värdefullt om statsrådet här i dag Om taxeringen av gjorde ett mera klart och distinkt uttalande om att lagens regler skall olika kategorier gälla i samma omfattning för alla kategorier. Det är dess värre så — jag skattskyldiga säger det nu men skall inte upprepa det mera — att det inte gäller i dagens läge. Jag tror att det har en väldig betydelse om det bara görs ett klart uttalande med den myndighet som statsrådet besitter. Det finns nog anledning litet här och var att se om sitt hus och verkligen tänka efter om man har levt upp till det kravet överallt. Jag har inte någon fruktansvärt stor önskan att åstadkomma detaljgranskning på varenda punkt och jaga människor, jaga skatteflyktare. Statsrådet vet att jag har samma mening som han på nästan varenda punkt, tror jag, när det gäller de här förslagen, som jag också har varit med om att lägga fram, och jag tycker det är lyckligt att bit för bit ha kommit till rätta med problemen. Men det är en sak, och den lämnar jag nu därhän. Det som jag i dag närmast är ute efter är inte den frågan — den kan vi diskutera en annan gång kanske, när RS-förslaget kommer — utan just en likabehandling. Den kan leda i positiv riktning för en del lika väl som den kan leda i negativ riktning för andra. Dessutom hoppas jag — och det gäller inte minst sådana avdrag som finns på många håll och där det verkligen skulle behöva bli en generösare tillämpning för en hel del kategorier — att vi dessutom kommer att få ett skattesystem som i varje fall i större utsträckning än det vi nu har kan vara självkontrollerande. Jag tror också att det är möjligt.

Herr talman! Jag skulle nog vilja uppmana interpellanten att hon i sin egenskap av ledamot i företagsskatteberedningen verkligen energiskt driver de här frågorna om skatteundanhållandet inom den krets som vi kallar för juridiska personer. Det är alldeles odisputabelt företagsskatteberedningens uppgift att behandla sådana frågor. Parallellt med företagsskatteberedningen arbetar en utredning med beskattningen av fysiska personer. Båda utredningarna är enligt direktiven ålagda att hålla mycket nära kontakt med varandra i sitt arbete, och eftersom granskningen av de juridiska personerna har en förbindelsesida till ”fysikerna” ordnas ju saken enklast genom en kontakt mellan de båda utredningarna. Vidare har vi — det kanske också bör sägas i den här debatten — gjort en del som innebär att det inte längre är lika lätt att via mer eller mindre underliga bolagsbildningar skaffa sig skattemässiga fördelar. Sedan något år tillbaka gäller ju att förutsättningen för att få bilda bolag är att man presterar en insats av 50 000 kr., under det att det tidigare bara kostade 164 5 000 kr. Det är numera också i lag förbjudet för ägaren av ett bolag att skaffa sig pengar genom lån i sitt eget företag. Detta var ju tidigare en skatteteknik — som det heter på fint språk — som tillämpades i ganska stor omfattning. Jag tror således att vid sidan om skattelagstiftningen har vi här genom förändringar i civillagstiftningen skapat ett betydligt mera hållfast nät, om jag får använda det uttrycket, än tidigare.

Interpellanten har i båda sina inlägg framhållit att det finns lärare som har ett ganska regelbundet hemarbete, såvitt jag förstod, med att rätta skrivningar och för det behöver disponera en del av sin privata lägenhet. I sådana fall borde det enligt interpellanten vara riktigt med ett avdrag. Det kan väl tyckas så. Men att jag inte är beredd att frankt förklara att den vägen är framkomlig beror helt enkelt på att det finns så många andra yrkeskategorier som är i samma situation. Om jag tar mina medarbetare i finansdepartementet, flitiga och ambitiösa som de är och belastade med enormt mycket arbete, så släpar de ju väskorna fulla med sig hem varje kväll och sitter följaktligen i sin lägenhet eller i sitt hus och arbetar å finansdepartementets vägnar. Det går förmodligen till på precis samma sätt i alla departementen, och likaså i våra domstolar och underrätter. Jag har en son som har gått den vägen, och nog släpade han med sig en förskräcklig mängd mål hem och satt och knåpade med dem, på den tiden hän bodde hemma hos sina föräldrar. På praktiskt taget varje område finns det människor som på grund av ambition eller på grund av arbetets natur inte bara låser dörren när dagen är slut utan tar med sig arbete hem för att hinna undan med jobbet. Och jag är faktiskt inte på det klara med om det där finns praktiska möjligheter att göra en distinkt gränsdragning. Jag har en känsla av att det är ett flytande fält man då kommer in på. Därför är det inte så lätt att gå interpellanten till mötes och utan vidare säga att den rätt som de juridiska personerna har kan man utan större svårigheter överflytta på den enskilde individen.
Herr talman! Helt kort: Beträffande detta med avdragen går det naturligtvis lätt att hitta många kategorier människor som inte alls har något behov av sådant avdrag. Vi sitter väl alla då och då i en stol där hemma och läser in sådant som hör till vårt arbete, och vi kan inte räkna med att utan vidare få avdrag för det. Men de exempel som jag tog gäller inte bara att man kan få avdrag för den egna bostaden, utan man kan också få avdrag för den egna sommarbostaden, om man har valt den riktiga vägen för att yrka avdrag och föra böckerna. Och det är nästan oanständigt att sådant skall få fortgå. Sedan vill jag varna finansministern — det är kanske nyttigt att göra det i tid — för att tro för mycket på den där ändringen om 50 000 kronor eget kapital i ett bolag. Om det nämligen är tillåtet att använda sig av apportegendom när man sätter in pengar i sådana här icke-företag, som jag vill kalla dem, är det alltså möjligt att utan större svårigheter placera såväl mattor som bilar och annat lösöre i stället för kontanter. Så lita inte för mycket på den ändringen ur den synpunkten sett! Jag har inte begärt att det här skulle göras några som helst generella, bindande uttalanden som rör enskilda sakfall. Men jag tror att det vore nyttigt om det bara ströks under att man från de utgångspunkter som här har ventilerats vill skapa ökad jämlikhet. Det vore inte så dumt. Och jag tror att det vore tillräckligt, om finansministern bara klart sade ut det. Sedan kommer jag inte att kunna lova att intensifiera verksamheten på detta område inom företagsskatteberedningen, eftersom den redan har varit intensiv i tre år. Jag tänker nog att finansministern kan hålla med om att det nu är på tiden att vi börjar arbeta med det som vi egentligen skail syssla med.
Herr talman! Det ena goda förskjuter inte det andra. Så länge som interpellanten är otillfredsställd med möjligheten att genomföra en korrekt taxering för juridiska personer vill jag envist fortsätta med att uppmana interpellanten att använda sin energi — som är mycket respektingivande — på att hjälpa mig att sy till de sista hålen i det här nätet.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig dels om riksdagen blir i tillfälle att behandla vägverkets planerade omorganisation beträffande landets indelning i arbetsområden, dels om jag är beredd att säga nej till centraliseringsförslag som får negativa konsekvenser. För driften av det statliga vägnätet är landet indelat i ca 280 arbetsområden. Indelningen i arbetsområden har i stort sett varit oförändrad ända sedan vägnätet förstatligades i början av 1940-talet. Endast smärre lokala justeringar i indelningen har gjorts, exempelvis föranledda av länsgränsjusteringar eller av att vägnätet inom ett område väsentligt förändrats såsom vid tillkomsten av en längre motorvägssträcka. Vägverket tillsatte i början av år 1972 den s.k. arbetsområdesutredningen med uppgift att utreda hur en rationell och effektiv drift av väg nätet bör se ut och vilka minskade kostnader som skulle kunna erhållas — Nr 33 vid en bättre indelning av landet i arbetsområden. Tisdagen den I höstas redovisade utredningen ett förslag till viss ändrad arbetsom 11 mars 1975 rådesindelning, grundad på samma principer för alla delar av landet. Förslaget bygger — i enlighet med verkets direktiv för utredningen — på Om vägverkets i huvudsak teknisk-ekonomiska bedömningar. Förslaget håller nu på att — planerade omorgabearbetas och kompletteras inom vägverket. Därvid kommer man att = nisation ta hänsyn till bl.a. regionalpolitiska och personalpolitiska aspekter. Det sålunda reviderade förslaget kommer vägverket att remissbehandla, varvid verkets regionala organ, personalorganisationerna och berörda kommuner ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Det är sålunda ännu för tidigt att uttala sig om den närmare omfattningen och innebörden av en omläggning, vilken blir avgörande för frågan på vilken beslutsnivå ställning skall tas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min interpellation. I det här fallet har jag närmast varit ombud för en rad oroliga människor som har observerat att något är på gång och som via riksdagen hoppas få ett klart besked. Statsrådets svar får mig att tänka på det gamla talesättet ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Men jag begär kanske för mycket om jag ställer krav om kristallklara deklarationer innan det reviderade förslaget är framlagt. I de norrbottniska glesbygderna och förmodligen också på annat håll är man rädd för att den planerade omorganisationen genomförs på ett sätt som dels försämrar vägservicen, dels förstärker de regionalpolitiska problemen. I min interpellation exemplifierade jag med den skrivelse som avsänts till vägverket från Kolers arbetsområde i Norrbotten och i vilken man med skärpa vände sig emot en indragning av arbetsområdet. Man framställde där en indragning som ett hot mot glesbygden, därför att en sådan också medför ett minskat antal arbetstillfällen, och det har man inte råd med i bygder som redan befinner sig på gränsen till vad som kan tålas. Statsrådet Norling, som också representerar Norrbotten i riksdagen, vet säkert vilken aktivitet som har utvecklats i den s.k. Markbygden intill Piteå, där man enigt och energiskt slår vakt om vägarbetsområdet med säte i Koler. Personalen har vänt sig mot planer på indragning, och man har skrivit till statsministern, kommunikationsministern och generaldirektör Olhede för att påvisa konsekvenserna av en indragning. I Moskosel, där en indragning av vägstationen också kan befaras, har en liknande rörelse uppstått. Jag nämner detta bara som exempel. Det finns säkert många andra. I Moskosel har man vid en byastämma gjort följande sammanfattning av nackdelar och fördelar med en indragning: Fördelar med indragning av Moskosels vägstation: Inga. Medför sämre väghållning och ökade kostnader. En avflyttning av vägstationen skulle 167 innebära en befolkningsminskning med 50-60 personer av ett byacentrum med 500 personer. Fördelar med behållande av vägstationen: Då alla vägar i norra Arvidsjaur utgår från Moskosel bör stationen placeras där för ernående av snabbaste möjliga arbetsinsats. Jag skall inte närmare gå in på de enskilda fallen i sammanhanget utan nöjer mig med att vädja till kommunikationsministern att mycket noga titta på de förslag som så småningom kommer. Det finns en formulering i kommunikationsministerns interpellationssvar som jag finner anledning att ta fasta på, och det är där kommunikationsministern säger så här: ”Förslaget håller nu på att bearbetas och kompletteras inom vägverket. Därvid kommer man att ta hänsyn till bl.a. regionalpolitiska och personalpolitiska aspekter.” Men detta är också en ganska tänjbar formulering. Den har säkert funnits i de flesta sammanhang där man av kortsynta ekonomiska skäl vidtagit åtgärder som på sikt har fått svåra konsekvenser för glesbygden.

Herr talman! Det är vissa svårigheter att lämna det svar som herr Lövenborg efterlyser alldenstund det, som jag sade i mitt interpellationssvar, har pågått en utredning som vägverket självt beslutat om och som dessutom inte har kommit längre än att man skall påbörja remissbehandlingen. Sedan får vi bedöma om något i utredningen kan sägas vara av sådant värde, sett från alla de synpunkter som vi här talat om, att det bör genomföras. Av mitt interpellationssvar framgår att arbetsområdesutredningen arbetat på uppdrag av vägverket och inte på regeringens uppdrag. Några direktiv har alltså inte lämnats av regeringen. Men jag har inte kunnat undgå att följa utredningsarbetet, bl.a. genom de brev jag fått från vägverkets personal såväl i norr som i söder och dessutom genom påminnelser från berörda kommuner i indragningshotade arbetsområden om den här utredningens existens. Därför tror jag mig kunna säga någonting trots att det här ligger på vägverkets nivå. Jag har när jag fått förfrågningar framhållit att jag anser det vara nödvändigt att vägverket som ett naturligt led i sitt dagliga arbete studerar den egna organisationens utformning med hänsyn till den verksamhet som bedrivs. Det måste ligga i botten för allt fortsatt resonemang. Alla inom vägverket måste följa med i samhällets och trafikens utveckling för att kunna sköta väghållningen på ett trafiksäkert och i övrigt riktigt sätt. Dessutom måste vägverket ta hänsyn till vad som kan vara rimliga kostnader. Sedan är det för mig också viktigt att säga att personalorganisationerna Nr 33 har hållits fortlöpande informerade om den pågående utredningen. När Tisdagen den utredningens förslag föreligger skall vägverket, som jag sade tidigare, 11. mars 1975 bl.a. sända det till personalorganisationerna för yttrande. Detta skall ske innan några beslut i sinom tid fattas, och jag menar, herr Lövenborg, Om vägverkets att det garanterar fullständig insyn för de anställda. planerade omorga Det är därför i dag för tidigt att uttala sig om hur de olika länen nisation eventuellt kan komma att beröras av utredningens arbete. Enligt min uppfattning finns det inte någon befogad anledning till oro hos vägarbetarna i anledning av det som herr Lövenborg och jag diskuterar i dag. Någon friställning av personal inom vägverket har tidigare inte skett och är inte heller aktuell framöver. Personalfrågorna har alltid fått och måste alltid få en central plats vid behandlingen av sådana här ärenden. Ett genomförande av eventuella ändringar i arbetsområdesindelningen måste samordnas med investeringar i vägstationer. En eventuell indragning av ett arbetsområde kan i många fall samordnas med naturlig avgång av personal. Vissa övergångsformer kan dessutom bli aktuella, exempelvis att vägstationer i arbetsområden som föreslås bli indragna bibehålls som filialanläggningar. I sådana fall kan, såvitt jag förstår, en stor del av personalen bibehålla sin bostadsort. Några avskedanden av personal blir, som jag tidigare har sagt, självfallet inte aktuella. Det är riktigt, herr Lövenborg, att kontakt skriftligen har tagits i dessa frågor med såväl statsministern som mig. Som herr Lövenborg sade skall vi inte gå in på detaljer, men med de anställda i de arbetsområden som nämnts har det alltså förekommit en korrespondens som daterar sig från början av 1974. Jag tillåter mig att citera ur det brev som statsministern den 3 april 1974 skrev till talesmannen för de anställda i Moskosel. De sista fyra raderna i brevet, som omfattade två A 4-sidor, löd: ”Det är för oss i regeringen viktigt att servicen för glesbygdens befolkning inte skall försämras. Den skall, som vi i olika sammanhang uttalat, förbätt
Herr talman! Det finns ingen anledning till oro bland vägverkets personal, säger statsrådet Norling, och det bör väl noteras. Jag förstår att jag inte kan pressa statsrådet längre innan utredningen är klar, men jag vill bara fästa uppmärksamheten på att indragningar kan ske på många olika sätt. Statsrådet Norling talade om att inga avskedanden kommer att göras: man kan tänka sig andra former av personalminskning, bl.a. genom naturlig avgång. Man kanske kan formellt bevara arbetsområden elicr finna någon annan organisationsform samtidigt som man stryper aktiviteten genom att utan avskedanden, genom den s.k. naturliga avgången, minska antalet anställda. Är det så det skall gå till är jag inte säker på att vägverkets personal är särskilt entusiastiskt inställd till det alternativet. 169 Jag vill slutligen erinra statsrådet Norling om att länsvägnämnden i Norrbotten har beslutat att motsätta sig en indragning av arbetsområden och uttalat sig för att vakanta platser återbesätts. Länets socialdemokratiska riksdagsmän har uppvaktats av statstjänarnas fackliga avdelning, som uppger sig ha fått full förståelse för kravet på att ingen förändring av arbetsområden skall företas. Även Bengt Norling, som inte var med vid det tillfället, tillhör de facto Norrbottensbänken i riksdagen och har alltså, tycker jag, dubbel anledning att ta sig en extra funderare när ärendet kommer upp till avgörande. I ett brev till en av opponenterna, Knut Hedqvist i Koler, skriver statsrådet bl.a. följande: ”Jag vill avslutningsvis säga att jag delar uppfattningen att servicen för glesbygdens befolkning inte skall försämras. Den skall förbättras.” Jag vill tolka detta så att statsrådet Norling kommer att motsätta sig en indragning av vägverkets arbetsområden i Norrbotten. En sådan skulle nämligen inte förbättra servicen utan försämra densamma. Den får dessutom regionalpolitiskt negativa konsekvenser.